Herr talman!

De åtgärder regeringen vidtagit på det ekonomisk-politiska området bör ge förutsättningar för en vidgad handel. Men exportavmattningen beror också på att de socialistiska länderna i vissa fall nedreviderat sina tillväxt och importplaner. En anledning härtill är att flera av dessa länder har fått en hög skuldsättning bl.a. på grund av att den internationella konjunkturavmattningen försvårat deras export till andra länder än Sverige. Som framgår av denna analys är vårt handelsutbyte med de socialistiska länderna en del av den samlade världshandeln och som denna utsatt för förändringar i konkurrensvillkor, konjunkturer och utrikeshandelsplaner. Ett särskilt förhållande som försvårar en snabb ökning av utrikeshandeln med flera av de socialistiska länderna är att de, för att försöka förbättra sin egen export och valutasituation, i växande grad kräver en direkt koppling av import och exportaffärer. För att få till stånd en exportaffär måste den svenska exportören ofta vara beredd att importera från vederbörande de socialistiska länderna Om åtgärder för ökad handel med de socialistiska länderna socialistland, ibland upp till 100 5 av värdet på exportaffären. Endast mycket stora företag har en möjlighet att hantera sådana krav. Mindre företag, för vilka redan exportansträngningar fordrar stor kraft, kan ej klara att med framgång dessutom organisera omfattande importaffärer. Svenska företag har svårare att möta dessa motköpskrav än t.ex. företag i Västtyskland, Japan och Frankrike som har en större hemmamarknad att placera importvarorna på. Jag vill klart understryka att Sverige har ett starkt intresse av en vidgad handel även med de socialistiska länderna. Därför gör vi också mycket för att främja en sådan utveckling. Vi hars.k. blandade regeringskommissioner med alla socialistiska länder i Östeuropa, utom Albanien. En mycket viktig uppgift för dessa kommissioner, som sammanträder årligen, är just att stimulera till ökat handelsutbyte. I det senaste mötet med den blandade regeringskommissionen med Sovjetunionen deltog ett 60-tal svenska affärsmän. Som exempel på en aktuell exportsatsning kan jag nämna det sågverks och träbearbetningssymposium i Bratislava, som jag invigde under mitt besök i Tjeckoslovakien förra veckan. Tio svenska företag presenterade där sina produkter och sin teknik. Vi är just nu inne i en intensiv förhandlingsomgång med flertalet socialistiska länder i Östeuropa om nya långsiktiga handelsavtal. Vår avsikt är härvid bl.a. att dessa avtal skall ge företagen bästa möjliga arbetsvillkor och bättre tillgång till bl.a. sådan information som kan hjälpa dem i deras kommersiella kontakter. Jag vill även erinra Carl-Henrik Hermansson om att vår ambassad i Moskva under det senaste året fått kraftigt utökade resurser för att främja handelsutbytet. Därjämte har vid ambassaden i Warszawa inrättats en särskild tjänst för kommersiella frågor. I Prag och Budapest finns sedan flera år handelssekreterarkontor. I övriga socialistiska länder sköts den kommersiella bevakningen på sedvanligt sätt av våra ambassader som en viktig del av deras verksamhet. Det är min förhoppning att utvecklingen skall ge utrymme för en vidgad, ömsesidigt fördelaktig handel mellan Sverige och dessa länder.

Herr talman! I den förhoppning varmed handelsministern avslutade sitt interpellationssvar instämmer jag självfallet. Jag vill tacka för den positiva anda som präglar svaret och som kan sammanfattas i satsen ”att Sverige har ett starkt intresse av en vidgad handel även med de socialistiska länderna”. Jag skulle kanske ha formulerat det något annorlunda och sagt att Sverige har ett speciellt intresse av en vidgad handel med de socialistiska länderna. Varför? Främst därför att dessa länder utgör en starkt växande del av den totala världsekonomin. De har en väsentligt snabbare tillväxt av sin industriproduktion än de kapitalistiska staterna — under de tre senaste årtiondena ungefär dubbelt så snabb. Det betyder att deras andel av den totala industriproduktionen i världen snabbt växer. År 1940, alltså omkring världskrigets början, svarade socialistiska länder för omkring 10 26 av hela industriproduktionen i världen. År 1976 — alltså 35 år senare — hade denna andel växt till inte mindre än 40 24. Den ekonomiska kris som härjar i den kapitalistiska världen accentuerar denna utveckling. Det är naturligt för varje annan stat att ha en relativt omfattande handel med länder som representerar en så väldig ekonomisk potential. Inget land som söker avsättning för sina produkter kan i eget intresse avstå från att söka utveckla en stor handel med de socialistiska länderna. För Sverige tillkommer att det i betydande utsträckning är fråga om grannländer med vilka det är naturligt att ha breda ekonomiska förbindelser. Detta inses också alltmera i alla kretsar i vårt land. Det har inte alltid varit så. Historien om Sveriges handelsförbindelser med de socialistiska staterna handlar inte bara om positivt intresse på båda sidor utan tyvärr också om ointresse och direkta försök att begränsa handeln. Vissa borgerliga kretsar förde en mycket kortsynt kampanj mot den miljardkredit som efter det andra världskriget, främst på initiativ av dåvarande handelsministern Gunnar Myrdal, lämnades Sovjetunionen. Sverige deltog under det kalla krigets år i den handelsblockad mot de socialistiska länderna, som proklamerats av USA, och tillämpade restriktioner i sin handel. Möjligheterna att sälja svensk järnmalm till de nya väldiga stålkombinat som byggdes i några socialistiska länder utnyttjades icke. Möjligheterna att importera naturgas från Sovjetunionen förhalades med känt resultat. Jag skall emellertid, herr talman, inte dröja vid denna bedrövelsens katalog, som historien om handelsförbindelserna mellan Sverige och de socialistiska länderna tidvis varit, utan tar min utgångspunkt i handelsministerns positiva inställning, som jag tror också återspeglar inställningen hos starka kommersiella intressen. Vad kan man göra för att bryta de senaste årens negativa trend i handeln, särskilt exporten till de socialistiska länderna, och komma tillbaka till den betydande ökningstakt som rådde under 1970 talets första hälft? Det är klart att det finns problem också på de socialistiska ländernas sida. Handelsministern har nämnt några av dem. Den internationella ekonomiska krisen och inflationen påverkar via handelsförbindelserna också utvecklingen i socialistländerna. Om deras export försvåras och priserna på importvaror stiger kraftigt, försvårar det utvecklingen av utrikeshandeln. Man kräver i växande grad en sådan direkt koppling mellan import och exportaffärer som handelsministern nämner. Från svensk sida kan vi knappast förändra dessa önskemål från flera socialistiska länders sida. Det är en realitet som man måste räkna med. Vill vi ha en utveckling av handeln med dessa länder, får vi vidta åtgärder för att söka möta dessa önskemål på ett positivt sätt. En del svenska företag har lyckats bra när det gällt att utveckia handeln med socialistländerna. Framgångar i det stycket beror ju också på hur mycket man anstränger sig. Det är inte säkert att alla företag på det här området gör de ansträngningar som är nödvändiga. Slentrian och dålig kunskap kan stå hindrande i vägen. de socialistiska länderna Om åtgärder för ökad handel med de socialistiska länderna 50 Det är säkert riktigt, som handelsministern påpekade, att mindre företag kan ha svårigheter att klara både omfattande cxportaffärer och kanske ännu mera importaffärer. Skulle inte statsmakterna här kunna ge en hjälpande hand? Jag vet inte om det skall vara ett statligt bolag eller en privat organisation, men de mindre företagen skulle utan tvivel behöva en förmedlande länk för både export och importaffärer. Det fordras språkkunskaper, marknadsorientering, möjlighet att bearbeta marknaden och kapital för att utrikeshandelsaffärer skall lyckas. Har handelsministern funderat på om det inte på något sätt borde tas initiativ till någon typ av förmedlande länk, ett gemensamt export och importföretag för de mindre företagens affärer med de socialistiska länderna”? I tidningen Nyheter från Sovjetunionen finns i nr 4 för år 1978 en artikel av chefen för den nordiska avdelningen i Sovjetunionens handelsministerium, Dmitrij Beskurnikov. Denne uttalar sig mycket positivt om behovet av vidgade handelskontakter med de skandinaviska länderna och anger att Sovjetunionens handel med Sverige, Danmark, Norge och Island för de tre första kvartalen 1977 var ungefär 10 23 större än under motsvarande period 1976. Både exporten av sovjetiska varor till dessa länder och importen därifrån har ökat, säger han. Jag vet inte om dessa siffror direkt kan jämföras med dem som finns i den svenska utrikeshandelsstatistiken, men i så fall skulle de ju antyda att Sveriges handel med Sovjetunionen utvecklats sämre än de övriga skandinaviska ländernas. Vad jag vill ta fasta på är emellertid en annan del av Beskurnikovs artikel. Denne skriver: ”Nu har vi i betydande grad uttömt de potentiella möjligheter till ökad handel, som de traditionella sovjetisk-skandinaviska handelsvarorna och de etablerade formerna av ömsesidiga ekonomiska förbindelser medförde. För att handeln skall kunna diversifieras och breddas måste båda parterna inrikta sig på nya former av ekonomiskt och industriellt samarbete, bl.a. industriell kooperation som det redan finns många bra exempel på.” Det är tydligt att man från sovjetisk sida lägger stor vikt vid möjligheten att utveckla direkt industriell samverkan på olika områden. En del exempel kan redan ges på sådant samarbete, som visat sig vara till ömsesidig fördel. Frågan är vad vi från svensk sida ytterligare kan göra för att befordra utvecklingen av denna typ och av andra typer av ekonomiska förbindelser med de socialistiska länderna. De nya formerna av ekonomiska förbindelser är som bekant mycket kapitalkrävande. Frågan är — och jag låter den gå till handelsministern — om det inte i dagens läge skulle behövas en direkt och särskild svensk kreditinsats speciellt avsedd för att utveckla handeln med de socialistiska länderna. Det skulle kunna ge ökade beställningar till svenska företag och därmed bidra till att övervinna den stagnation och delvis direkta tillbakagång som i dag utmärker delar av svensk industri.

Herr talman! I mitt interpellationssvar har jag utvecklat det intresse som vi har av att försöka stimulera handeln med de socialistiska länderna. Det innebär självfallet att det finns anledning att fundera på olika innovationer på det organisatoriska området för att överbrygga svårigheterna att få denna handel att flyta med samma lätthet som handeln med länder som har ett med oss mera likartat system. Svårigheterna kan också ta sig det uttrycket att handeln mellan de socialistiska länderna själva är proportionsvis låg. Om man försöker relatera handelsutbytet mellan två länder i förhållande till deras nationalinkomster och industriproduktion, som C.-H. Hermansson talade om, finner man att handeln mellan östländerna — trots ansträngningar inom Comecon - är förhållandevis låg. Jag tror detta har att göra med svårigheterna att ibland få utvecklingsplaner koordinerade mellan dessa länder, så att den komplementaritet kan erhållas som fordras för att ett handelsutbyte skall kunna uppstå. Vi är för vår del beredda att undersöka olika vägar att stimulera denna handel. Jag vill peka på de blandade regeringskommissioner som jag nämnde i mitt interpellationssvar. Blandkommissionerna är till för att användas både gentemot östländer och gentemot u-länder för att få de beslutsmässigt olika systemen att kunna mötas på ett bättre sätt. Många u-länder har ju en starkt centraliserad beslutsapparat; det är i regeringskanslier som beslut om olika stora importaffärer fattas.

Blandkommissionerna är till för att få de olika systemen att beslutsmässigt mötas. Det är också därför som vi på svensk sida gärna ser att affärsfolk deltar vid dessa sammankomster. Så skedde vid den senaste mötesomgången i Moskva, där ett 60-tal svenska affärsmän var närvarande och då fick tillfälle till kontakter som de annars inte skulle ha fått möjlighet till.

Mera svårsålda varor från östsidan som man inte har vidtagit riktiga marknadsåtgärder för och som därför inte med lätthet kan avsättas här försöker man däremot att motköpsvägen avyttra.

— När allt kommer omkring kan vi ju inte tvinga svenskar att åka i tjeckiska bilar eller gå i ryska kostymer, om de 1 själva verket inte vill det. När det gäller kreditfrågorna har vi på svensk sida olika arrangemang för att de socialistiska länderna Om åtgärder för ökad handel med de socialistiska länderna underlätta exportfinansiering. En utredning, som jag själv tillsatte, har nyligen framlagt ett betänkande med olika förslag i syfte att underlätta exportfinansiering, och det betänkandet är f. n. på remiss. Förhoppningen är att man skall kunna lägga fram en proposition på grundval av dessa förslag redan under vårriksdagen. Det finns väl anledning att tänka sig at de arrangemang som därvid kan genomföras också kan underlätta den handel som vi just nu talar om. Det är ändå faktiskt på det viset — som jag tror herr Hermansson också höll med mig om — att växande skuldsättning i en del av östländerna har skapat en viss tveksamhet, även hos dem själva, inför att ytterligare driva upp importen med hjälp av stora krediter.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det finns problem på bägge sidor när det gäller utvecklingen av handeln mellan Sverige och de socialistiska länderna. Den bild som handelsministern tecknade av den relativt låga utrikeshandeln mellan de socialistiska länderna bör väl något nyanseras. Det finns flera socialistiska länder som har en mycket omfattande utrikeshandel. Jag kan exempelvis nämna Ungern. Enligt vad som uppgivits för mig har man där en utrikeshandel som uppgår till omkring 40 26 av den samlade produktionen i landet. Det är en hög siffra, som väl konkurrerar med vad vi från svensk sida kan notera. Det finns naturligtvis bristande kunskap om marknadsekonomiernas sätt att fungera och möjligheterna att marknadsföra produkter från de socialistiska länderna på en marknad som den svenska, lika väl som det finns dålig kunskap hos svenska företag om betingelserna för att få en större produktion såld i de socialistiska länderna. Det är någonting som borde kunna botas — kunskapsutbyte borde vara möjligt att åstadkomma. Jag noterar med tillfredsställelse handelsministerns som jag tycker positiva svar på min fråga om möjligheterna till direkta och speciella krediter för att utveckla Sveriges handel med de socialistiska länderna. I motiveringen pekade jag särskilt på det stora intresse som finns, inte bara i Sovjetunionen utan också i andra socialistiska länder, för industriellt samarbete. Några sådana projekt har varit mycket framgångsrika — mellan Sverige och Sovjetunionen och också mellan Sverige och andra länder. Men just de projekten är ju mycket kapitalkrävande, och särskilt för dem torde det vara behövligt med en speciell kreditgivning.

Det handlar här om en utomordentligt viktig fråga, och jag noterar än en gång med tillfredsställelse det positiva intresse som markerades i handelsministerns svar och som jag vet också präglar starka kommersiella krafter. På den grundvalen borde det vara möjligt att bryta den negativa trend som har — Nr 77

Herr talman!

Postverket måste som andra affärsverk effektivera sin organisation och så långt möjligt hålla kostnaderna för sin verksamhet nere. Eljest uppstår marknadsbortfall som dels leder till svårigheter att bibehålla servicenivån, dels är ett hot mot sysselsättningen inom verket. Några överskott utöver de krav på förräntning som statsmakterna fastställt eftersträvas inte. överföras till Ånge och en till Stockholm, medan en skulle dras in. Någon flyttning av tjänstemän från Bollnäs är inte aktuell. Ändringarna är tänkta att genomföras i samband med naturlig avgång. Förhandlingar med personalorganisationerna har påbörjats. Självfallet måste postverket även fortlöpande pröva frågan om användningen av järnvägstransporter. I fråga om järnvägsposten inom Sundsvallsregionen har jag vidare inhämtat att det f.n. inte finns några planer på ytterligare förändringar. Planer att förändra Bollnäs funktion som spridningspostanstalt finns heller inte f. n. Information i dessa frågor har lämnats till berörda personalorganisationer. Vad avser frågan om en för postverket och SJ gemensam terminal pågår en utredning om förutsättningarna för en sådan. Jag kan därför inte uttala mig om den saken. I fråga om samordning mellan postverket och SJ utgår jag från att de kärva ekonomiska villkoren för de båda verken borgar för att verken tar alla sådana möjligheter till vara. Vad gäller möjligheterna till ett vidgat samhällsekonomiskt betraktelsesätt i fråga om kommunikationsverkens roll i samhället måste man — enligt min mening — utgå från de väsentliga landsomfattande serviceuppgifter som verken har. Dessa uppgifter, som har den största vikt inte minst i regionalt perspektiv, underlättas om verken har rimliga möjligheter att uppnå så effektiva driftorganisationer som möjligt. Självfallet hindrar detta inte att regeringen kan ha anledning pröva vissa samordningsfrågor bl.a. ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag anser dock inte att någon sådan insats behövs i det fall som Stig Alftin tagit upp.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommuniktionsministern för svaren. Innan jag kommenterar problemen kring järnvägspostfunktionen vill jag något beröra statens roll som arbetsgivare i vår kommun. Det är ju så att SJ en gång har varit den största arbetsgivaren i Bollnäs med ca 1 500 anställda. Som redovisats i interpellationen har ca 1 000 arbetstillfällen hitintills försvunnit genom att SJ har avvecklat och centraliserat sin verksamhet. Exempelvis var SJ:s driftverkstad i Bollnäs en av de större i landet. Nu är den helt avvecklad. Vi har en verkstadsdel kvar, som bl.a. innefattar avdelningar för mekanisk verkstad, truckverkstad, plåtslageri, smedja och fjäderverkstad. En rad faktorer som gör att verkstadens framtid är mycket oviss påverkar emellertid verksamheten. En sådan orsak är det anställningsstopp som varit rådande under lång tid och som inneburit att antalet anställda har reducerats till en tredjedel mot vad det varit. Utredningar visar att reducering av antalet anställda genom s.k. naturlig avgång kopplad till anställningsstopp inte kan tillåtas fortsätta om SJ:s verkstad i Bollnäs skall vara kvar. Det här förhållandet är olyckligt för vår kommun, som behöver fler arbetstillfällen, särskilt på verkstadssidan. Bollnäs ligger inom stödområdet på gränsen mot inre stödområdet och har i stort sett samma problem som detta. I samband med Länsplanering 74 redovisades att vi behövde ca 1 500 arbetstillfällen för att komma i nivå med medeltalet och bättre lottade kommuner. Vi har från kommunen och de anställdas organisationer gjort en rad uppvaktningar, bl.a. inför den förra regeringen och inför SJ:s centrala ledning, där vi framfört olika förslag till lösningar. De förslagen finns även konkretiserade i motioner till innevarande riksmöte, och jag hoppas att kommuniktionsministern ingående tar del av dem.

Detta skulle komma att innebära en fullständig avveckling av järnvägspostfunktionen i Bollnäs med åtföljande konsekvenser för Bollnäs som brevområdespostkontor och centralort för postverksamheten i Hälsingland och Härjedalen. Vid en presskonferens i Bollnäs, där chefen för postens Sundsvallsregion, som omfattar i stort sett nedre Norrland, uttalat sig med anledning av min interpellation i frågan, bekräftas att man från postverkets sida haft utredningar om och funderingar på att slopa Bollnäs funktion som spridningspostanstalt. Det är detta som de anställda vid posten i Bollnäs varit medvetna om, och då postregionen inte givit några klara besked i frågan eller utfärdat några dementier när det gällt rykten om neddragningar och omorganisation är det helt naturligt att oron spritt sig. Det var också därför som de anställda och deras organisationer vände sig till mig för att via kommunikationsministern få ett klart besked i frågan. Tyvärr måste jag konstatera att kommunikationsministerns svar inte ger några garantier för att inte den befarade omorganisationen och avvecklingen i Bollnäs ändå kan bli ett faktum, trots postregionens försäkringar att det bara gäller fyra befattningar. Mcn den här frågan är mer komplicerad än så! Vad händer nu med järnvägspostfunktionen i Bollnäs om SJ:s planer på att lägga ned styckegodshanteringen vid järnvägen i Hälsingland förverkligas och SJ övergår till transporter med bilar på våra vägar? Det kunde tydligen inte postregionen ge något besked om vid sin presskonferens i Bollnäs. SJ:s planer på en annan organisation av godshanteringen kommer att betyda att tåg 863-864 Stockholm-Bollnäs-Ånge-Östersund och åter till Stockholm ej har egna godsvagnar i nämnda tåg; godset fraktas till godsterminaler i Gävle osv. Tåget kommer då att endast framdra en postkupé och en godsvagn på sträckorna. Jag vill fråga: Är det troligt att SJ då skulle framföra tåg 863-864? Är postverket villigt att betala för de ökade kostnader som det skulle innebära att SJ framdrar tågen med endast postvagnar? Det är inte möjligt att dra postvagnar i några andra tåg, eftersom postgången inte medger au posten kommer senare till Bollnäs, där den 55 behandlas före utsändning till övriga Hälsingland och Härjedalen. En tidigareläggning av tågdragningen skulle medföra att post inte skulle hinna tas med från utgångspunkterna Stockholm och Östersund. Något annat alternativ tycks då inte finnas än att tåg 863-864 skulle gå kvar, även om detta bara vore för postens del. Mina frågor till kommunikationsministern är då: 1. Om godshanteringen flyttas från Bollnäs, kommer inte SJ i så fall att behöva tåg 863-864 för egna transporter? 2. Postverket står då ensamt med behovet att tågen framdras. Kommer SJ trots detta att framdra tåg 863-864? 3, Är postverket villigt att betala den merkostnad som det innebär att framdra tågen endast för postverkets del? Om inte de här frågorna kan besvaras på ett tillfredsställande sätt kan utvecklingen i Bollnäs bli den som de postanställda befarat. En omorganisation kan då bli aktuell och få konsekvensen att postkupéerna flyttas till ostkustbanan, och personalreduceringen blir den som de anställda och kommunen hyst farhågor för. När det gäller frågan om en för postverket och SJ gemensam terminal i Bollnäs kan inte kommunikationsministern ge besked utan hänvisar till en utredning. De anställda vid SJ och posten i Bollnäs liksom kommunen är mycket angelägna om at den här terminalen och samordningen kommer till stånd. I sammanhanget bör nämnas att SJ i Bollnäs f. n. saknar fraktgodsmagasin och expeditioner, vilka totalförstördes vid en brand under förra året. Kommunikationsministerns svar på frågan om samordningen mellan bl.a. posten och SJ och möjligheterna till ett vidgat samhällsekonomiskt betraktelsesätt när det gäller kommunikationsverkens roll i samhället tycker jag var positivt. Även statliga verk måste naturligtvis rationalisera och effektivisera sina verksamheter, men att ensidigt driva tesen om företagsekonomiska principer utan att ta hänsyn till övriga samhällsekonomiska konsekvenser är enligt min mening ingen bra politik. Regionalpolitiska motiv, arbetsmarknads och sysselsättningsaspekter liksom servicefrågor måste i större utsträckning beaktas även av de statliga verken. När Norrland utarmas och tusentals personer ställs utan arbete är det slutligen de enskilda människorna och skattebetalarna som får ta följderna.

Herr talman! Stig Alftin talade om den minskning av antalet statliga arbetstillfällen som skett i Bollnäs genom olika rationaliseringsåtgärder, framför allt på verkstadsfunktionssidan. Jag vill i det sammanhanget bara påpeka att personalstyrkan vid postkontoret i Bollnäs — en annan statlig verksamhet — under samma tid ökat kraftigt. Vid en omläggning av sorteringsorganisationen för tio år sedan satsade postverket på Bollnäs som spridningspostanstalt för Hälsingland och Härjedalen. Personalstyrkan skall med den organisation som nu skall finnas där uppgå till 160 personer. Där har alltså skett en viss kompensation för de arbetstillfällen som gick bort vid SJ:s rationaliseringar. Stig Alftin nämner att han i en motion till årets riksdag aktualiserat olika förslag till åtgärder för att stödja Bollnäs. Självfallet skall regeringen noga överväga de förslagen när riksdagen har uttalat sig om dem — i första hand naturligtvis om riksdagen uttalar sig positivt. Jag sade i mitt svar att någon ändring i fråga om postbefordran från stambanan till ostkustbanan inte är aktuell. Det finns f. n. inte något lämpligt tåg som kan ersätta de nuvarande på stambanan. Det finns alltså ingen anledning att f. n. hysa några farhågor för den saken. Ryktena om planer på att förändra Bollnäs funktion som spridningspostanstalt har jag dementerat. Att det kan ha funnits tankar om det hos någon funktionär inom postverket kan jag inte bestrida, men det finns alltså inga sådana planer. Det sade jag mycket kategoriskt i mitt svar på Stig Alftins interpellation, och jag har nu upprepat det. Slutligen tar Stig Alftin upp frågan om den av SJ aktualiserade ändrade organisationen för styckegodshanteringen. Den är ännu inte beslutad av SJ — förberedelsearbete pågår — och än mindre är den prövad av regeringen. En mängd framställningar från kommuner i hela landet har kommit till kommunikationsdepartementet, i vilka man yppar farhågor för hur en sådan omorganisation från olika synpunkter kommer att utfalla.

Men regeringen har självfallet inte kunnat ta ställning till dessa framställningar, eftersom SJ ännu inte har fattat något beslut.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att antalet anställda vid posten i Bollnäs har ökat. Det är riktigt, men jag tycker ändå att man inte kan jämföra den ökningen med minskningen med 1 000 arbetstillfällen på den statliga sidan — ökningen står inte i rimlig proportion till minskningen. Kommunikationsministern har i sitt svar framhållit att postverket även fortlöpande måste pröva frågan om användning av järnvägstransporter. I fråga om järnvägsposten inom Sundsvallsregionen har kommunikationsministern inhämtat att det f. n. inte finns några planer på förändringar för Bollnäs del. Men så länge kommunikationsministern inte kan ge ett klart besked om hur det blir med styckegodshanteringen vid SJ, om styckegodset skall fraktas med tåg eller med bil i Hälsingland, förblir mina frågor i denna del helt obesvarade. Jag har tillsammans med mina partikamrater på Gävleborgsbänken motionerat om att styckegodshanteringen skall få vara kvar vid järnvägen i Hälsingland, och jag hoppas naturligtvis att riksdagens trafikutskott skall tillstyrka motionen och kammaren bifalla den. Då räddas ett 50-tal jobb i vårt än landskap, därav ett 15-tal i Bollnäs. Det skulle även medverka till att säkra järnvägspostfunktionen och ett 80-tal jobb vid posten i Bollnäs. En definitiv dementi när det gäller postverkets planer på en omorganisation av järnvägspostfunktionen som skulle kunna drabba Bollnäs kan kommunikatlionsminstern inte ge, innan han vet hur det blir med styckegodshanteringen och innan SJ och postverket har kommit överens om tågdragningen för tåg 863-864. Vi måste väl vara överens om att jag inte har fått besked härom i dag.
Herr talman! Det är inte svårt att konstatera att vi kan vara överens om det. Av naturliga skäl kan jag inte lämna några sådana besked f. n.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera sysselsättningen för de anställda vid LKAB:s förvaltningar i Norrbotten.

Interpellationen har överlämnats till mig. Jag besvarar frågan och interpellationen i ett sammanhang. Jag framhöll den 7 november 1977, i svar på Alf Lövenborgs interpellation i samma fråga, det allvarliga läget i Norrbotten. I många avseenden har läget förvärrats sedan dess. Åtgärder för att komma till rätta med problemen har emellertid vidtagits. NJA-Invest AB undersöker ett antal projekt som kan ge ny sysselsättning. Två av dessa har redan resulterat i ansökningar om lokaliseringsstöd. För de tre stora statliga företagen i Norrbotten är utvecklingen under 1978 ännu osäker. Statsföretag och LKAB utreder f. n. LKAB:s framtid. Utredningen väntas vara klar kring halvårsskiftet 1978. Vissa investeringar som man redan i dag kan se är lönsamma har dock beslutats. För att under 1978 ge övertalig personal sysselsättning kommer Statsföretag att skjuta till 181 milj.kr. Regeringen har föreslagit riksdagen att ge LKAB 200 milj.kr. till samma ändamål. Genom dessa investeringar beräknas 850-900 personer få sysselsättning, åtminstone under 1978. NJA:s framtid utreds av ledningen för Svenskt Stål AB. Denna utredning väntas vara klar i maj månad i år. Under utredningsperioden har SSAB:s ledning bedömt det som möjligt att inte tillgripa uppsägningar i bolaget. Inom industridepartementet bereds vissa frågor som rör ASSI:s verksamhet, bl.a. en eventuell investering i Karlsborg. Regeringen är beredd att föreslå att medel tillskjuts till investeringar som tryggar sysselsättningen för den arbetsstyrka som i dag är sysselsatt i Karlsborg. En arbetsgrupp har tillsatts inom regeringskansliet för att närmare granska aktuella projekt och alternativ. Besked om arbetsgruppens resultat kommer att ges före denna månads utgång. Jag avser att vid tillfälle återkomma till riksdagen med en redovisning av situationen i Norrbotten, när utredningarna inom de statliga företagen är färdiga och när Norrbottensdelegationen inventerat det nya läget.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation, som jag ursprungligen riktade - för att betona lägets allvar — till landets statsminister. Av interpellationssvaret framgår att industriministern icke är överens med mig om bedömningen att Norrbotten hotas av en sysselsättningsmässig katastrof. Men det kanske är en fråga om nyanser och terminologi. För mig föreligger ingen tvekan. Det är egentligen redan nu en katastrofal situation i det länet. Eller vad skall man säga när närmare 20 000 personer står utanför den reguljära arbetsmarknaden? De siffror jag anför i interpellationen är belysande. Strax före årsskiftet hade vi över 4 000 kassamedlemmar utan jobb. Nästan 4 000 ungdomar i åldrarna att upprätthålla Sysselsättningen Norrbotten i 60 Till detta måste som vanligt läggas, herr Åsling, åtskilliga tusen ungdomar och kvinnor som av skilda skäl icke finns med i denna statistik. Människorna i mitt län är oroade. Under det gångna året har man också tvingats bevittna hur länets stora statliga basindustrier drar ner sin verksamhet och förbereder permitteringar ocht.o.m. avskedanden. Det är ytterst allvarligt. Statsrådet Åsling har nyligen besökt Norrbotten och bör följaktligen vara väl orienterad om läget. Information och sakunderlag saknas ju sannerligen inte från detta det mest utredda av alla län. Men frågan är vad regeringen gör för att uppfylla sina löften. Om bara en del av de utlovade 400 000 nya arbetstillfällena hamnade där uppe skulle situationen förändras. De åtgärder som nu sätts in innebär ju inte att sysselsättningen ökar i Norrbotten —de kan möjligen hindra att ödeläggelsen får ännu mer förödande proportioner.

Detta bör naturligtvis noteras, men lika klart är att det inte räcker. Sysselsättningen är i fara för flera hundra människor likafullt. Det måste fram mer pengar och en plan som kan uppfylla den enda acceptabla målsättningen, nämligen att folk i malmfälten skall få behålla jobben. Därutöver hade det varit önskvärt att statsrådet i sitt svar sagt någonting om hur man skall klara sysselsättningen på längre sikt i malmfälten. Det statsrådet nämner är lösningar som inte ens är tillräckliga för att klara dagens bekymmer. Men framtiden då? Om man kallt räknar med att malmförsäljningen inte kommer upp till tidigare nivåer, måste malmfälten bli föremål för industriella satsningar av helt annat slag. Dagens situation visar hur allvarligt det har varit och är att basera två stora kommuners ekonomi och sysselsättning på en enda stor näringsgren. Måste man inte redan nu sätta i gång med en plan för malmfältens industrialisering, upprättandet av verkstadsindustri eller andra objekt för att klara framtidens krav? Visst har man rätt att ställa krav från malmfältens sida. De pengar som nu satsas är ju ett intet i förhållande till de enorma rikedomar som folkhushållet hämtat från denna region under årens lopp. Men jag skall inte dröja längre vid LKAB och malmfälten eftersom Karl-Erik Häll kommer att utveckla den här problematiken mer ingående efter mig. LKAB är bara en av komponenterna i den statliga företagssektorn. När det gäller ASSI ger svaret inget klart besked. Det heter bara: ”Inom industridepartementet bereds vissa frågor som rör ASSI:s verksamhet, bl.a. en eventuell investering i Karlsborg.” Det låter föga betryggande: ”en eventuell investering”. Det sägs vidare att regeringen är beredd att föreslå medel som tryggar sysselsättningen för den arbetsstyrka som i dag finns i Karlsborg. Skall statsrådets svar tolkas så att ASSI får de 500 miljoner som har angetts som nödvändiga enbart för att klara helt nödvändiga investeringar och förhindra en nedläggning? Och hur blir det med kartongfabriken då? Det är ett konkret utbyggnadsprojekt som skulle kunna ge flera hundra arbetstillfällen, och det vore ett led i strävandena att ytterligare förädla produktionen. Och så har vi boardfabriken i Piteå. Kursen tycks vara ställd på avveckling, men de anställda skall hållas på halster till någon gång i mars. Den Åkermanska utredningen innehåller ju inga besked. Samhällsekonomiska skäl talar för att fabriken får bli kvar. Men om man trots allt går in för att lägga ner fabriken i Lövholmen måste det vara ett ovillkorligt krav att ingenting får ske innan sysselsättningen har garanterats på annat sätt. Jag vill fråga: Finns det någon utvecklingsplan för ASSI i Piteå? Finns det någon tanke på att följa upp t.ex. tillverkningen av kraftliner genom uppförandet av en fabrik för wellpapp? Den statliga träindustrins bekymmer kommer egentligen av att man i hög grad underlåtit att satsa på förädling och breddning av produktregistret. I stället för att bitvis avveckla bör man gå in för att utveckla, och man får verkligen hoppas att den arbetsgrupp, som enligt statsrådet Åsling är tillsatt inom regeringskansliet, har den målsättningen. Sedan har vi Luleå och NJA. När det gäller den totala utvecklingen av NJA:s anläggning vet jag sedan tidigare att industriministern och jag har helt motsatta åsikter. Jag anser att målsättningen måste vara att verket utökas, att man satsar på vidareutveckling och differentiering och att man återupptar projektet Stålverk 80. Men därav blir ju intet, eftersom regeringens linje i det fallet är att järnverket skall krympas i stället för att utvidgas. Jag anser, om jag får göra en längre parentes, att Stålverk 80 var Norrbottens stora chans att bryta sig ur den koloniala rollen och att det hade kunnat bli inledningen till en industriell förnyelse. Den debatten skall jag emellertid inte ta upp nu, utan den får anstå till ett senare tillfälle. Jag konstaterar bara att det framgår av svaret att det enda som nu finns kvar när det gäller Stålverk 80 är löftet om att dett. v. inte skall bli några uppsägningar vid NJA. Jag vill i sammanhanget fråga herr Åsling hur det blir med de 2 300 nya jobb som skulle ordnas om man bara fick lov att slå ihjäl Stålverk 80. Har regeringen någon konkret inriktning för att få fram de här jobben? Hur skall den målsättningen i så fall kunna förverkligas, när regeringen samtidigt har målsättningen att krympa antalet anställda vid länets största industri? — Dessa frågor ställs naturligtvis av människorna och myndigheterna i Luleå. Men Norrbotten är ju mycket mer än malmfälten, Piteå, Kalix och Luleå, min interpellation syftade också till att omspänna länets totala problem. Till Norrbotten hör bl.a. inlandskommunerna. Bland dem befinner sig framför att upprätthålla Sysselsättningen Norrbotten i allt Jokkmokks kommun i ett fruktansvärt läge, som utan tvivel måste betecknas som katastrofalt. Vi vet att vattenkraftsutbyggnaderna är inne i sin final, och att en massa människor nu oundgängligen måste beredas andra jobb. Det har f. ö. varit känt mycket länge, men ingenting har blivit gjort vare sig av den gamla eller av den nya regeringen för att skapa annan och varaktigare sysselsättning. Här måste regeringen komma fram till lösningar som snabbt kan ge åtskilliga nya jobb. Att klara sysselsättningsproblemen i Jokkmokk är en politisk, men också — och det vill jag understryka — en moralisk fråga. Samhället har inte handlat politiskt hederligt mot denna kommun som har mjölkats på miljard efter miljard i form av arbetskraft och energi och som nu tycks lämnas i sticket när vattenkraftsutbyggnaden blir klar. Jag vill fråga statsrådet Åsling: Finns det någon plan för hur man skall klara sysselsättningen i Jokkmokk? Är några stora projekt på gång eller skall vi få bevittna hur den här kommunen dör av tvinsot? Har statsrådet Åsling diskuterat förutsättningarna för det omdiskuterade aluminiumverket eller är detta helt borta ur bilden? Finns det någon plan för exploateringen av den stora kalk eller marmorfyndigheten i Norvijaur. den som bedömts vara Europas största i sitt slag? Om inte — hur tänker regeringen då klara sysselsättningen i Jokkmokks kommun? Hur skall regeringen då kunna garantera kommunens fortbestånd — det handlar ju nu t.o.m. om det? Sedan har vi Tornedalen. Det har inte på 15 år förekommit någon befolkningsstatistik som inte redovisat flyttningsförluster för Tornedalskommunernas del. Nu är man snart nere vid den undre gräns där det inte längre är möjligt att upprätthålla samhällsservicen. Det säger kommunalmännen, och de förtjänar att bli trodda. Jag skulle kunna gå igenom kommun efter kommun och visa att talet om en katastrof i Norrbotten inte är någon överdramatisering. Länet befinner sig i sin allvarligaste kris under efterkrigstiden, och regeringen har ansvaret för att sysselsättning kan garanteras och att problemen inte löses genom flyttlasspolitik. | Jag vill inte skylla allt på den sittande regeringen eller på statsrådet Åsling. Den situation som Norrbotten nu befinner sig i har ytterst sin grund i den koloniala struktur som har präglat och präglar länets näringsliv. Naturtillgångarna har utnyttjats maximalt, men inte för förädling i det egna länet utan den har gjorts i andra delar av landet och utomlands. Skogarna har plundrats, gruvorna har rovbrutits och älvarna tappats på elektrisk energi, men framtidsinvesteringarna i Norrbotten har uteblivit. Statsrådet Åsling brukar betona de stora insatser som gjorts i Norrbotten under senare år. Javisst, det är sant. Men jag säger ändå att de är mindre än en normal Konsumåterbäring om man sätter dem i relation till alla de rikedomar som länet har lämnat ifrån sig i form av järnmalm, skog, vattenkraft, och varför inte också produktiv arbetskraft. Jag har frågat om regeringen är beredd att lägga fram en totalplan för att klara sysselsättningen i Norrbotten. Det förefaller inte som om regeringen har någon sådan tanke. Men enligt min åsikt är det detta som måste ske, och ske snabbt. Skall en befolkningsmässig katastrof kunna undvikas måste det läggas fram en plan som innehåller konkreta åtgärder för hur sysselsättningen skall garanteras, en plan som innehåller åtgärder för varje del av länet. Det är tydligt att den planmässigheten inte har någon plats i industriministerns eller regeringens tankebanor.

Herr talman! Det hör ju till god ton att tacka för svaret, och det vill jag också gärna göra, även om jag tycker att svaret lämnar mycket övrigt att önska och jag t.o.m. hade börjat tro att jag aldrig skulle få något svar över huvud taget. Jag ställde frågan före riksdagens juluppehåll, och nu är vi en god bit in i februari. Det torde väl vara riksdagsrekord i väntan på ett frågesvar. Hur detta ställer sig rent konstitutionellt orkar jag inte ta upp i det här sammanhanget. Risken finns ju att en fråga kan bli inaktuell när svaret dröjer så länge. Men den fråga jag ställt den är sannerligen inte inaktuell. Tyvärr, kanske jag skall säga. Herr talman! Innan jag närmare kommenterar svaret, har jag ett uppdrag att fullfölja. Det består i att överbringa en hälsning till industriministern, och därmed till hela regeringen. Det är en hälsning från 1 500 besvikna gruvarbetare som söndagen den 29 januari samlades till möte i Malmbergets Folkets hus för att där få ställa frågor till personer med ansvar för deras framtida sysselsättning. Inbjudna till detta möte, som LO-scktionen arrangerade, var Statsföretags VD, Per Sköld, LKAB-chefen Sven Johansson och SJ:s generaldirektör, Lars Peterson, och dessutom någon representant för regeringen. De tre namngivna kom också, men tyvärr ingen representant för regeringen. Den stolen stod tom och från den stolen kunde man tyvärr inte få någon fråga besvarad. | Det finns naturligtvis någon förklaring till den tomma stolen. Men de 1 500 gruvarbetarna vet om att inbjudan kom till regeringen i mycket god tid och att alternativa mötesdagar förelåg, bl.a. föreslogs den 35 februari. Man vet dessutom att industriministern befann sig i Luleå den 6 och 7 februari, så man tolkar det helt enkelt som nonchalans från regeringens sida att denna stol fick stå tom på mötet. Vad gruvarbetarna egentligen bett mig framföra vill jag inte och kan jag inte återge ordagrant, för då riskerar jag att talmannen låter sin tunga klubba falla i bordet. Låt mig bara understryka att det var 1500 djupt besvikna gruvarbetare som konstaterade att deras stora bekymmer för framtiden inte vägde tillräckligt tungt för att någon regeringsledamot skulle ställa upp. Jag är naturligtvis beredd att vidarebefordra industriministerns förklaring, om det nu gives någon förklaring. Då således ingen regeringsledamot var närvarande vid mötet. och då kammarens debattregler i dag ger mig möjlighet att utnyttja litet längre tid än som är vanligt i en frågestund, vill jag försöka skildra några av de spörsmål som ställdes till panelen. Av helt naturliga skäl ställdes de flesta frågorna till VD i Statsföretag, Per Sköld, och till LKAB-chefen Sven Johansson. SJ och att upprätthålla Sysselsättningen Norrbotten i malmfrakterna kommer naturligtvis i bakgrunden efter det överraskande besked som lämnades, nämligen att malmbanan med allt vad därtill hör troligen kommer att överlämnas till LKAB. Detta är ett besked som det f. ö. skulle vara intressant att närmare diskutera med industriministern. Men det skall jag inte göra nu, det kanske vi får tillfälle till längre fram.

Jag vill gärna fråga industriministern om han instämmer i de här av Per Sköld framförda synpunkterna. Personligen hoppas jag innerligt att det inte är fallet. Jag är klar över att de stora investeringar som har gjorts av LKAB i Malmberget har varit nödvändiga och värdefulla, men jag är också helt på det klara med att de i dag tyvärr inte utgör någon garanti för sysselsättningen. De har däremot verksamt bidragit till att göra gruvhanteringen inom LKAB lönsam och konkurrenskraftig, och de har, tillsammans med idogt arbetande gruvarbetare, bidragit till de miljardbelopp som under åren har tillförts statskassan i form av vinstmedel. I dag är det bekymmer i malmfälten, kanske större än någonsin tidigare, och det är nu vi behöver ctt aktivt stöd från samhället. Det är i dag vi begär att få tillbaka den det av tidigare inlevererade vinster som behövs för att trygga jobben och för att ge kommunen möjligheter att överleva. Inte minst i det senare avseendet är åtgärder nödvändiga. Redan nu är vår kommunala utdebitering 31 kr. Det är i detta perspektiv som industriministerns svar på min fråga framstår som så utomordentligt torftigt. Inte så att jag inte förstår att det är aktningsvärda summor som industriministern talar om — 381 milj.kr. är mycket pengar — men i relation till det faktiska behovet är de med förlov sagt något av en droppe i havet. Att man, som det anges i svaret, nu utreder LKAB:s framtid inger ingen tillförsikt utan närmast oro, då man ju inte nämner något om vad det egentligen innebär. Om vi drar slutsatser av vad som sägs beträffande redan beslutade investeringar ”i vad man nu finner lönsamt”, ger det oss föga hopp om något annat än att den företagsekonomiska lönsamheten kommer all vara riktlinjen för den nu pågående utredningen. Jag vill passa på att fråga industriministern på vilket sätt de anställda och kommunen kommer att kunna påverka den här utredningen. Är det måhända enmansutredaren Gunnar Söder som skall göra utredningen som en del i det mycket omfattande och, vill jag gärna säga, för oss oroande utredningsuppdrag som han redan erhållit? Huvuddelen av de 381 miljonerna skall enligt industriministerns svar användas för att ge s.k. övertalig personal — egentligen en vidrig benämning på välutbildade gruvarbetare — sysselsättning åtminstone under år 1978. Kan industriministern i dag ge något besked om vad som skall hända sedan? Pengarna räcker, också enligt svaret, till för att sysselsätta 850-900 man. Då vill jag fråga: Vad skall ske med resten? LKAB redovisar nämligen sammantaget mer än 1 300 personer som ”övertalig personal”. Skall den personalen få avsked redan 1978? Industriminister Åsling har i många sammanhang pekat på företagens sociala ansvar för sin anställda personal, och jag utgår från att detta i allra högsta grad skall gälla de företag där staten själv är ägare. Jag vill mot den bakgrunden fråga industriministern, om han anser det vara förenligt med ett sådant ansvar att ledningen för LKAB och Statsföretag, efter tre år av djup lågkonjunktur och inför ett fjärde och kanske ett femte sådant år, inte har något annat att föreslå än en kraftig minskning av arbetsstyrkan, med de förödande effekter det har i en kommun som är helt beroende av gruvindustrin. Kan industriministern vara till freds med den ringa grad av samhällsansvar som Per Sköld har deklarerat och som demonstreras av LKAB:s situation i dag? Om svaret på den frågan är ja, så blir jag allvarligt oroad! Vad skall man då göra? Ja, enligt min mening skall man snarast ålägga Statsföretag och därmed den statliga industrin ett betydligt vidare samhällsansvar och ställa de ekonomiska och andra resurser till förfogande, som är nödvändiga för att den statliga industrin skall kunna leva upp till detta ansvar. Statsföretag med sina olika företagsenheter måste enligt min mening göras om till ett aktivt instrument, i syfte att skapa den sysselsättning som är nödvändig i de områden där den statliga industrin är så dominerande som den är i malmfälten. Mot bakgrund av de stora bidrag som LKAB har givit statskassan under de goda åren är det för mig obegripligt att man i dag från ägaren-statens sida faktiskt kan sanktionera att de anställda får sparken. Detta, herr talman, är min övertygelse; jag vill gärna säga det i dag. Vi har från socialdemokratin i såväl länet som kommunen framfört vad vi anser att LKAB borde ta itu med som underlag för ny sysselsättning. Ferrokiselframställning har LKAB självt varit intresserat av. Anledningen till detta angavs vara tillgång på lämpligt mineral och tillgången på elektrisk energi inom Norrbotten. Den fyndighet av grafit som finns i Vittangiområdet är ett annat exempel på objekt där både energi kan utvinnas och en för framtiden värdefull teknik kan utvecklas. Listan på lämpliga objekt kunde göras lång, och det är därför svårt att förstå den passivitet som jag tycker kännetecknar industriministerns svar på min fråga angående åtgärder med att upprätthålla Sysselsättningen Norrbotten i anledning av LKAB:s besvärliga situation. Jag vill också betona det allvarliga i att den nuvarande krisen i LKAB kan medföra att vi förlorar den värdefulla tillgång som en kunnig och välutbildad gruvarbetarkår utgör. Herr talman! Jag betecknade industriministerns svar som torftigt. och jag vidhåller det omdömet. Dessutom vill jag säga att jag tycker uppriktigt synd om industriminstern, som tydligen inte orkar vidta de kraftåtgärder som jag trots svaret är förvissad om att också industriministern inser är nödvändiga i dag, om inte allvarliga och egentligen helt onödiga följdverkningar skall uppstå i malmfälten och därmed också drabba hela den svenska gruvindustrin.

Herr talman! Läget i Norrbotten är i dag bekymmersamt, och det är det som ligger bakom den interpellation och den fråga som här framställts. Det är också därför som jag nu har begärt ordet. Vi har ungefär 9 000 arbetslösa i Norrbotten, och över 16 000 personer är sysselsatta i beredskapsarbete. De kortsiktiga problemen kan ju för en tid lösas med arbetsmarknadspolitiska insatser, men för en långsiktig lösning krävs en genomtänkt strategi. Basen för Norrbottens utveckling måste vara våra naturtillgångar. Malmen är inte längre en guldgruva för Sverige och malmfälten men en självklar tillgång som måste förbättras genom forskning och utveckling samt nya brytnings och förädlingsmetoder. Det gäller också att genom ökad prospektering gå vidare och hitta nya malmer och industrimineral. Jag tycker därför att det var ett mycket glädjande besked som industriministern gav i Luleå i måndags om ökade insatser i Norrbotten på det området. Det är viktigt för att skapa just de långsiktiga jobben. Det vore också rimligt, tycker jag, att bygga upp en särskild fond för exempelvis malmfältens utveckling genom att avsätta ett visst belopp för varje ton malm som bryts. Detta borde även kunna gälla för andra ändliga resurser. NJA måste konsolideras och vidareutvecklas, och det är ju en av tankarna bakom SSAB. Vi behöver nu fortsätta att bygga ut valsverkskapaciteten inom NJA. Även den metallurgiska forskningen bör fortsättningsvis byggas ut. Regeringen har ju också satsat medel på detta. En annan åtgärd som är viktig, därför att den dels skulle förbättra sysselsättningssituationen på kort sikt, dels betyder mycket på lång sikt, är en ombyggnad av malmbanan Kiruna-Luleå. Framför allt är en ändrad taxepolitik för både gods och persontransporter nödvändig för den långsiktiga utvecklingen i Norrbotten. Skogsindustrins framtid är speciellt i blickpunkten just nu i Norrbotten. Jag vet att regeringen försöker finna lösningar för en varaktig sysselsättning åt de människor som arbetar i Karlsborgsfabriken. Det är oerhörn viktigt att också boardfabriken i Piteå får vara kvar. Enligt den Åkermanska utredningen som jag har sett redovisad i tidningarna skulle den fabriken eventuellt läggas ner. Folkpartiets lokalavdelning i Piteå har i ett uttalande påpekat att av landets samtliga boardfabriker är Piteåenheten i dag den mest lönsamma. Den har en konkurrenskraftig, bra produkt, skicklig arbetskraft och relativt låg råvarukostnad, och det vore därför mycket underligt om just den enheten skulle läggas ner. Jag skulle vilja fråga industriministern hur han i dag ser på möjligheterna att behålla boardfabriken i Piteå. Vi hari Norrbotten länge fått lita till de mycket stora industrierna, och nu är det dags för den medelstora och mindre industrin. Jag ser också den småföretagarproposition som regeringen lade fram och som vi har beslutat om här i riksdagen, med stödåtgärder som skulle ge förbättrade möjligheter för den mindre företagsamheten, som ett led i en långsiktig utveckling.

Herr talman! Vi har under förra året haft många debatter här i kammaren om vad som händer i Norrbotten. Utvecklingen har oroat och oroar — det är ingen tvekan om detta. Samtidigt har regeringen satsat mera resurser, mera möda och omsorg på att lösa problemen i Norrbotten än någonsin tidigare. Hittills under denna regerings mandatperiod har i sådana åtgärder satsats mer än 10 000 kr. per invånare — man, kvinna, barn—i Norrbotten. Det är mer än vi har satsat inom något annat län eller någon annan region i landet. Men jag medger att det har varit befogat, och arbetet måste fortsätta eftersom det ensidiga beroendet av några basnäringar i Norrbotten har gjort att den negativa konjunkturutvecklingen har slagit mycket hårt på den norrbottniska arbetsmarknaden. Jag vill knyta några allmänna reflexioner till de synpunkter och den mängd frågor som har förts fram här under debatten. Först frågan om läget i Norrbotten skall betraktas som katastrofalt eller inte. Jag vill med skärpa betona att läget inte är katastrofalt. Det är besvärligt och det finns många problem. Bakom de generella problemen döljs självfallet många personliga problem i arbetslöshetens spår. Men samtidigt finns i detta län, i denna region, goda utvecklingsmöjligheter. En svartmålning av den art som man ofta möter i debatten fyller ingen konstruktiv funktion. Här gäller det att kunna mobilisera alternativ som innebär att man kan diversifiera näringslivet och minska konjunkturberoendet på arbetsmarknaden i Norrbotten. Det finns ett antal mycket intressanta motorer i den norrbottniska utvecklingen. Samspelet mellan näringslivet och tekniska högskolan ger stora utvecklingsmöjligheter i det långa loppet, och det har börjat ske en del som är mycket lovande då det gäller att utveckla 1. ex. företag inom tunnplåtssektorn och inom den mekaniska industrin. När det gäller en annan motor i utvecklingen i Norrbotten, den metallurgiska forskningsstationen, hade jag i måndags tillfälle att meddela att regeringen beslutat ge ett utvecklingsstöd på närmare 25 milj.kr. till denna. Det är inte bara ett svenskt utan också eu nordiskt utvecklingscentrum för metallurgin som nu får väsentligt förstärkta resurser. Dessa ger i och för sig vissa arbetstillfällen, men det är dock en andrahandssak i sammanhanget — Norrbotten det väsentliga är att här bedrivs ett utvecklingsarbete, som också kan komma stålindustrin i Norrbotten till godo. Den 1 juli i år startar Stiftelsen Utvecklingsfonden för Norrbottens län sin verksamhet. Därmed får man ytterligare eu komplement till den medelsarsenal man redan har i Norrbotten för att utveckla näringslivet. Också detta är en unik satsning, med en från svensk synpunkt unik kompetens att klara de regionalpolitiska åtagandena på ett regionalt plan. Exemplen på insatser kunde mångfaldigas. Man gör en massiv insats, med en planmässighet i arbetet utan motsvarighet, och här spelar även de norrbottniska insatserna en strategisk roll. Norrbottensdelegationen har gjort en mycket betydelsefull insats med sin inventering på bred bas av vad som skall kunna utveckla näringslivet i regionen. Om man i stället för denna successiva planmiässighet i arbetet skulle ha följt Alf Lövenborgs modell och samlat sig kring att upprätta någon form av generalplan, skulle man naturligtvis ha förlorat mycket i tempo. Det skulle ha blivit nödvändigt att skjuta upp ställningstaganden i avvaktan på utarbetandet av en sådan generalplan. Men jag förstår att detta är mera en diskussion för galleriet. Det låter så bra när man talar om en sysselsättningsplan eller en generalplan. En sådan skall också komma, men om den, som Alf Lövenborg argumenterar för här, skulle medföra en uppbromsning av de aktiva och akuta insatserna, vore det en katastrof för läget i Norrbotten. Får jag sedan säga beträffande det långsiktiga arbetet i de statliga företagen. att det är LKAB-ledningens uppgift att i samråd med facket genomföra översynen av LKAB:s situation. Jag förutsätter att man därvid upprätthåller en nära kontakt med kommunerna, eftersom LKAB spelar en så dominerande roll för sysselsättningen i malmfältskommunerna. När den översynen föreligger — omkring halvårsskiftet, enligt vad det har uppgivits till mig från LKAB-ledningen —- är vi i regeringen beredda att ta ställning till de nödvändiga åtgärder som skall trygga LKAB:s utveckling på sikt. Vi har skaffat oss ett rådrum genom de insatser för 380 milj.kr. som jag nyss talade om och som innefattar åtgärder för att säkra sysselsättningen under 1978. När det gäller andra inslag i det statliga företagandet i Norrbotten är ASSI, som jag nämnt, föremål för beredning vad gäller Karlsborgsverken. Vi har häromdagen också fått utredningen beträffande boardfabriken i Lövholmen framlagd. Det är frågor som man successivt kommer att ta ställning till. ASSI ledningen ser också över ASSI:s målsättning i det längre perspektivet och utreder möjligheterna till vidareförädling. Just nu ser utsikterna att gå vidare inte särskilt ljusa ut, men det är företagsledningens uppgift att ange alternativa handlingslinjer, om den nuvarande produktionen inte visar sig ha den marknad den borde ha. Men man kan naturligtvis inte bara, som Alf Lövenborg och i viss mån Karl-Erik Häll här gör, komma med önskelistor. Man måste också prioritera önskemålen. Man måste visa någon vilja att föra en verklighetsnära diskussion om det hela över huvud taget skall vara meningsfullt. Vi måste inrikta oss på investeringar som tryggar företagen långsiktigt och som därför också innebär att företagen klarar sin marknadsanpassning. Självfallet kommer de statliga företagens uppgifter i det längre perspektivet att finnas med i det långsiktiga program som vi nu arbetar med i regeringskansliet, framför allt i industridepartementet. Avsikten är, Som jag tidigare sagt från denna talarstol, att våren 1979 lägga fram dels en proposition om den näringspolitiska utvecklingen i det längre perspektivet, näringspotitiken för 1980-talet, dels förslag till en regionalpolitik — allt frågor där Norrbottensproblematiken är det centrala och där vi självfallet kommer att ta hänsyn till erfarenheter och problem i Norrbotten när vi diskuterar de långsiktiga perspektiven. Får jag till sist, herr talman, tacka för hälsningen från gruvarbetarna förmedlad av Karl-Erik Häll. Jag har fått samma hälsning på andra vägar också. Jag har gett skriftligt besked om varför jag inte kunde uppträda där uppe, först den dag som med rätt kort varsel presenterades och sedan den likaledes med kort varsel föreslagna alternativa dagen. Det var andra arbetsuppgifter, andra skyldigheter som hindrade mig. Det finns nämligen andra problemområden här i landet som också har rätt att kräva information och möjlighet till diskussion. Mitt engagemang i Luleå den 6 och 7 februari hade varit bokat sedan lång tid. Den som velat träffa och ta debatt med mig på ort och ställe har varit välkommen. Så skedde också vid det offentliga möte som jag hade tillfälle att närvara vid i Luleå den 6 februari. Jag är alltid öppen för att delta i diskussion om problemen, med gruvarbetarna i malmfälten, med NJA-facket etc., men det måste ändå finnas möjligheter att rent tidsmässigt åta sig sådana engagemang. Den diskussion som vi hade i måndags kväll är ju inte den sista. Vi kommer säkert att fortsätta debatten om Norrbottensproblemen.

Herr talman! Läget är inte katastrofalt, framhåller statsrådet Åsling nu med viss skärpa. Det är klart att detta är en bedömningsfråga. I interpellationssvaret betonar Nils Åsling att läget är mycket allvarligt och att det har förvärrats. | Jag vill säga att läget betraktas som katastrofalt av ett stort antal människor som redan har förlorat sina jobb eller står inför risken att förlora sina jobb. Ansvariga kommunalmän bedömer situationen som katastrofal för malmfälten. Det gör man när det gäller Jokkmokks kommun, när det gäller Arjeplog m.fl. Jag tycker nog att den bedömning som jag har anlagt är ganska advekvat i dagens läge. Statsrådet säger att det är ett spel för gallerierna när man kräver en generalplan för Norrbotten, men min grundsyn är att det behövs en generalplan för Norrbotten för att utveckla näringslivet där. Det står verkligen inte i motsättning till att man vidtar akuta åtgärder och gör de punktinsatser som nu är befogade på grund av situationens allvar. När det gäller alla mina frågor tycker jag att Nils Åsling har svarat dunkelt på några, på andra svarar han inte alls. Jag viftar inte bort de insatser som nu görs i Norrbotten. Tvärtom, eftersom varje åtgärd även av det mindre att upprätthålla sysselsättningen Norrbotten i formatet är välkommen i detta läge. Men det tål ändå att upprepas att den stora problematiken kvarstår. De åtgärder som Nils Åsling hänvisade till skapar inte full sysselsättning, vare sig i nuet eller för framtiden. Jag får inga svar på hur man skall kunna rädda de mest utsatta delarna av Norrbotten, bl.a. inlandskommunerna. Hur blir det med boardfabriken i Piteå, med investeringen i Karlsborg, med de 2 300 nya jobben i Luleå? Hur klaras Tornedalen och Jokkmokk? Frågorna blir ju hängande i luften obesvarade. Vad som måste efterlysas — och där vill jag än en gång säga att regeringen uppenbarligen saknar en plan för hur sysselsättning skall åstadkommas i Norrbotten som helhet — är hur länets näringsliv skall utvecklas och hur man skall frigöra sig från den nuvarande koloniala strukturen. Det är detta det handlar om. Norrbotten är ett län med förutsättningar för en planmässig utvidgning av statsdriften. Det finns ju redan nu en mycket stor statlig företagssektor där: vi har ett statligt gruvbolag, vi har ett järnverk i Luleå och vi har en statlig träindustri. Bygg vidare utifrån dessa statliga industrifundament, som redan finns! Infoga dem i den totala utvecklingsplan som vi efterlyser för att klara Norrbotten! Nils Åsling har ibland framställts som hyllare av marknadskrafternas fria spel, men i Norrbotten spelar trots allt den s.k. privata företagsamheten inte tillnärmelsevis så stor roll som den gör i andra län. Då måste det ju vara vettigt att satsa på den grund som redan finns. Det görs oerhört mycket, säger statsrådet. Jag menar att det utifrån den nu så svåra situationen borde göras långt mer för att utveckla och bygga ut statsdriften i ett längre perspektiv. Trots statsdriftens nuvarande svårigheter och brister står det klart för oss att det inte finns någon annan väg att gå för att skapa trygghet för sysselsättningen och utvecklingen i Norrbotten. Grunden för att kunna göra det måste såvitt jag begriper vara att det läggs fram en statlig totalplan — eller generalplan, för att använda statsrådets eget ord.

Herr talman! Vi är nog på det klara med att det har gjorts insatser i Norrbotten, Nils Åsling! Jag säger som Alf Lövenborg att dem viftar vi sannerligen inte bort. Men det är också fråga om hur man satsar pengarna. Jag hoppas vi har klart för oss att det kan behövas pengar för sysselsättningsskapande arbeten under en begränsad tid. Men om man satsar enbart på det utan att analysera var man verkligen behöver investera pengarna för morgondagen — och då också inom gruvindustrin — blir framtiden naturligtvis högst bekymmersam. Så säger Nils Åsling att vi inte skall svartmåla, eftersom det bara förvärrar situationen. Det vare mig fjärran att svartmåla länet! Vi som bor där uppe vet att vårt län är rikare än jag tror att Sverige egentligen har upptäckt ännu. Vi har många saker som skulle kunna ligga till grund för en verkligt rik industriell utveckling, såsom redan upptäckta malmer och mineraler och förmodligen även en stor kvantitet ännu fördolda, som genom intensifierad letning skulle kunna bilda underlag för en sådan utveckling. Vi har mycket ännu outbyggd elkraft, som vi i de planmässiga former vi tidigare har föreslagit är beredda att ställa till förfogande. Vi är alltså inte ute för att svartmåla, utan vi försöker i stället få makthavare att upptäcka att man borde satsa på detta rika län, eftersom det skulle vara en hjälp till självhjälp i allra högsta grad. Sedan konstaterade jag att industriministern inte hade ett enda ord att säga om de frågor som jag återgav mot bakgrund av vad Per Sköld hade angivit på mötet. Jag tror det var klokt att inte göra det, men jag tolkar det i varje fall som ett ganska bestämt avståndstagande från en del av de synpunkter som där framfördes. Vi är inte tillräckligt jordnära när vi föreslår saker och ting, säger Nils Åsling vidare, utan vi behöver prioritera, och vi bör också lägga fram konstruktiva förslag. Jag vet inte vilka anspråk man har på konstruktiva förslag, men när man talar om saker som dessutom företagen själva i ett tidigare skede har kallat mycket intressanta — jag har bara anfört ett par, men jag skulle kunna lämna flera exempei — anses det inte tillräckligt jordnära! Då blir jag allvarligt oroad. Man kan inte begära att en vanlig riksdagsman skall kunna ställa förslag som är bättre övertänkta och mera jordnära, mera realistiska än vad en företagsledning själv kan åstadkomma — och det är vad jag i huvudsak ägnade mig åt. Sedan tackar jag för förklaringen till att inte herr Åsling var med på gruvarbetarnas möte. Det var inte heller någon annan från regeringen, och det sade inte herr Åsling ett ord om. Men det var ändå så att man inte hade inriktat sig på någon speciell representant från regeringen, utan man hälsade välkommen någon representant för regeringen över huvud taget. Man gick t.o.m. så långt att man sade att man kunde nöja sig med att någon representant för regeringens kansli — någon tjänsteman — skulle ställa upp. Ingen kunde ställa upp. Herr Åsling säger att de som ville tala med honom var välkomna till Luleå. Det vet jag, och det är bra. Men 1 500 gruvarbetare kan ju i rimlighetens namn inte åka till Luleå för att tala med herr Åsling. Här får man väl säga att om inte berget kan komma till Muhammed, så får Muhammed komma till berget; och jag hoppas att det skall bli tillfälle till det.
Herr talman! Jag är medveten om att det är svårt att i dag lämna besked om boardfabriken. Men jag har velat göra industriministern uppmärksam på att Piteåenheten är den mest lönsamma i landet f. n. Dessutom är just den kombination som ASSI i Piteå har med boardliner och sågvaruproduktion en bra kombination, och vid nedläggning av boardtillverkningen kommer det att bli sämre ekonomiskt resultat för övriga enheter. En nedläggning skulle också drabba småsågar i omgivningen och skogsägare som levererar råvara till boardfabriken. Jag hoppas verkligen att det kommer att bli ett positivt besked när det gäller boardfabriken. att upprätthålla Sysselsättningen Norrbotten i
Herr talman! Får jag först till Eva Winther säga beträffande boardfabriken, att utredningen nu kommer att bli föremål för sedvanliga överväganden. Jag har redan vid mitt besök i Norrbotten träffat representanter för facket i Lövholmen och haft en ingående diskussion om deras syn på situationen i Lövholmen. Jag har lovat dem att vi i regeringskansliet skall ställa upp till en litet större sittning i en vidare krets beträffande boardfabrikens framtid. Inom en eller annan vecka kommer det att bli en sådan sittning, där vi skall gå igenom dels utredningens förslag, dels fackets synpunkter; de får komma med i den slutliga bedömning av denna fråga som skall ske. För dagen är jag alltså inte beredd att uttala något omdöme. Jag har dessutom vidarebefordrat fackets skrivelse till utredaren för yttrande så att vi här verkligen skall få ett bra faktaunderlag i fortsättningen när vi bedömer utvecklingen och ASSI:s planer. Det är ju det ansvariga företaget som ändå till sist måste fatta beslut och känna sitt ansvar. Beträffande den debatt i stort som vi nu för vill jag gärna säga att när herrar Lövenborg och Häll har lämnat sina på förhand avfattade budskap, så blir debatten strax mycket mer jordnära och konstruktiv, och för det är jag självfallet tacksam. Jag tackar också för det erkännande som både herr Lövenborg och herr Häll ger om betydelsen av de exceptionellt stora insatser som har skett i Norrbotten. Jag kan försäkra er — och jag hoppas på ert stöd härvidlag — att detta bara är början. Vi blir tvungna att gå vidare för att se till att utveckla näringslivet i Norrbotten. Det finns dock en liten motsägelse i herrarnas — och framför allt Alf Lövenborgs — framställning, som jag i all vänskaplighet vill påtala. Alf Lövenborg talar om nödvändigheten av satsningen på Stålverk 80 som en symbol för att bryta med, som han säger, den koloniala synen på Norrbotten. Samtidigt påtalar han den ensidiga näringsstrukturen i malmfälten. Det är ju två sidor av samma sak. Om vi hade gått vidare med Stålverk 80 och lagt alla de stora resurser som det skulle ha erfordrat i detta enda projekt hade mycket av det vi nu måste göra för att säkra befintliga företag och diversifiera näringslivet inte varit möjligt helt enkelt på grund av brist på pengar. Både Karl-Erik Häll och Alf Lövenborg måste kanske ändå ägna en liten tanke åt detta att vi har en viss bestämd resursram, inom vilken vi får lov att röra oss och göra det bästa möjliga av den situationen. Resurserna är inte outtömliga. Får jag sedan säga beträffande attityderna i debatten att både Alf Lövenborg och Karl-Erik Häll nu förnekar au de velat svartmåla. Jag är tacksam för det, men det har i debatten om Norrbotten funnits en benägenhet —- jag vill inte skylla någon enstaka debattör eller intressegrupp för detta — att förfalla till enkel kverulans. Detta är ju alltid förödande både för ett läns profil och för möjligheterna att konstruktivt hitta lösningar på problem i näringslivet och på arbetsmarknaden. Det är bara det jag vill varna för. Låt oss noga analysera vad som har gjorts, gärna vara kritiska och komma med alternativa förslag, men låt oss slippa den där svepande svartmålningen om katastrofer o.d. som ju inte har någon grund i verkligheten med tanke på de stora potientiella möjligheter som Norrbotten besitter.

Herr talman! Jag sade redan i mitt första anförande att vi kanske inte skall diskutera frågan om Stålverk 80, därför att den har statsrådet Åsling och den borgerliga regeringen och jag diametralt motsatta åsikter om. Jag hävdar, med rätta, att Stålverk 80 hade kunnat bli utgångspunkten för en bred statlig industrialisering i Norrbotten. Man kan naturligtvis alltid fråga om det finns resurser till det ena och det andra. Jag hävdar att det gäller hur resurserna används, och jag villt.ex. peka på att 14 miljarder under ett år nu satsas på de militära ändamålen. Då tycker jag inte att man skall gapa om brist på resurser. Det är i stället fråga om hur resurserna används. När det gäller utsikterna i Norrbotten och vad en bred statlig industrialiseringsplan skulle innehålla kan det verka tjatigt att än en gång säga att den måste inriktas på framställning av mer utvecklade produkter — inte på råvaror och halvfabrikat, som är det mest konjunkturkänsliga. Skall man klara Norrbotten på sikt måste de redan befintliga statliga industrierna djärvt inriktas på en långt driven förädling. Det gäller såväl de malmbaserade industrierna som nya statliga industrier, framför allt i malmfälten men också i andra delar av Norrbotten. Detta är nödvändigt inte bara därför att det ger fler arbetstillfällen utan också därför att det ger större möjligheter att hushålla med regionens resurser. Med rovdrift tar våra resurser slut, men med ökad förädling räcker de längre. Det var ju också tanken bakom Stålverk 80. Jag vill slutligen säga till herr Åsling att det finns en förtvivlan i Norrbotten nu. Vi är inte ute för att svartmåla länet, för vi vet hur mycket fint det innehåller. Men det finns, som sagt, en förtvivlan i Norrbotten, och den paras med en växande kampanda. Tilltron till borgerligheten har aldrig varit särskilt stor där uppe, men om det inte vidtas åtgärder mycket snart och åtgärder av långt större format än vad statsrådet Åsling redogör för i interpellationssvaret kan jag garantera uppkomsten av vredgade massaktioner av ett slag som herr Åsling just nu kanske har svårt att föreställa sig. Norrbottningarna är ett lugnt och tålmodigt släkte, men något som får folk att se rött är just tanken på att det skall inledas nya och stora folkvandringar söderut. Det är perspektivet, om det inte sker stora och målmedvetna insatser för att skapa ny sysselsättning. Och sådan måste skapas genom det herr Åsling själv kallar generalplan.
Herr talman! Industriministern säger att bara vi går ifrån våra på förhand skrivna manus blir debatten mer jordnära. Det är väl att onödigt förlänga debatten att ställa frågan: Vad i mitt anförande betecknade industriministern som inte tillräckligt jordnära? Att det blir litet ledigare utan manus kan jag själv erkänna. När det gäller svartmålning, herr Åsling, vill jag anföra några synpunkter. i Det finns ingenting som målar framtiden så svart för länet som att åberopa att man har för knappa resurser att sätta in för att på nytt göra näringslivet i form av gruvdrift och basindustrier till vad det en gång har varit. Det finns ingenting som svartmålar med sådan effekt som om man låter basindustrierna falla ned i aktivitet och avskedar sina anställda. Det finns ingenting som svartmålar så mycket som att låta en inarbetad och värdefull kår av gruvarbetare försvinna till andra yrken. Jag har respekt för behovet av pengar, men jag måste faktiskt få lov att säga, även om det inte har någon större verkan, att de resurser som herr Åsling talar om som utomordentligt stora och de resurser som omnämns i svaret i form av pengar är försvinnande små i förhållande till storleksordningen av de vinstmedel som har inlevercerats under åren. Jag har en uppgift som säger att mellan 10 och 12 miljarder kronor i vinstmedel har inlevererats från LKAB sedan statsövertagandet 1957. Det medför att gruvarbetarna i dag inte känner någon blygsamhet när de menar — vilket jag försökte säga I mitt enligt herr Åsling inte särskilt jordnära anförande — att man i dag har behov av att få tillbaka den del av de inlevererade vinsterna som behövs för att ge länet den grundsysselsättning och utvecklingspotential som inget annat än basindustrierna kan ge. Sedan välkomnar vi den diversifiering som herr Åsling älskar att tala om men som vi i dag ser mycket litet av. Jag tror att den diversifieringen måste få växa fram med en stark och livskraftig basindustri som grund. Delar inte herr Åsling den uppfattningen?
Herr talman! Jag skulle vilja tacka för de kompletterande upplysningar industriministern gav. Industriministern sade att det ansvariga företaget måste fatta beslut. Då är det viktigt att de regionalpolitiska synpunkterna kommer med i bedömningen. Kan inte företaget ta de hänsynen måste statsmakten göra det. Sedan skulle jag vilja säga några ord till Karl-Erik Häll. Han talar om alla insatser som skulle behövas och alla de pengar som har flutit in under alla år sedan Statsföretag övertog malmgruvorna helt och hållet. Jag vill fråga: Vad gjorde socialdemokraterna under alla år då alla dessa vinster placerades nere i Stockholm?

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka de samlade erfarenheterna är av de s.k. ANT-kontaktpersonernas verksamhet från starten och intill innevarande läsår samt vilka åtgärder jag avser vidta för att den resurs som dessa personer utgör inte skall försvinna. Med förkortningen ANT avses i detta sammanhang alkohol, narkotika och tobak. I min anmälan till propositionen om alkoholpolitiken i februari 1977 betonade jag bl.a. den samlade skoldagens betydelse för det förebyggande barn och ungdomsarbetet. Informationen om alkohol och narkotika syftar ytterst till att grundlägga attityder, som förhindrar ett skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak, samt att ge eleverna insikt om orsakerna till missbruk. Detta förutsätter att informationen om alkohol och narkotika och missbruk härav sätts in i sitt allmänna och sociala sammanhang. Enligt vad jag inhämtat från skolöverstyrelsen är erfarenheterna från de s.k. ANT-kontaktpersonernas verksamhet varierande. De gångna årens verksamhet har emellertid klart visat att positiva resultat är beroende av ett lokalt engagemang bland elever och inom skolans olika personalkategorier. Erfarenheterna visar också att organisationer och föreningar ofta förmår att skapa ett sådant engagemang. De förbättrade möjligheter som STA skolan ger det lokala föreningslivet då det gäller att på eget ansvar medverka i skolans verksamhet under och i anslutning till skoldagen kan och bör därför utnyttjas för att sprida kunskaper om normer och attityder i frågor om alkohol, narkotika och tobak. Beträffande arvodering av de särskilda ANT-kontaktpersonerna vill jag framhålla att länsskolnämnderna sedan år 1972 har möjlighet att inom ramen för sina expertismedel lämna ersättning.

Enligt vad jag erfarit avser chefen för socialdepartementet att inom kort framlägga en särskild proposition om narkotikafrågor. I denna proposition kan förslag förväntas av vilka en del kan komma att avse insatser inom skolans område. Det finns således anledning att återkomma till förebyggande åtgärder inom detta område med beaktande av den allmänna inriktning för verksamheten som jag här givit uttryck åt.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Jag kan dock inte förklara mig vara nöjd med innehållet i Svaret. Det väsentliga för mig är i det här sammanhanget att få svar på frågan om vilka åtgärder statsrådet avser vidta för att inte länsskolnämnderna och därmed skolväsendet i länen skall gå miste om den resurs som de s.k. ANT kontaktpersonerna utgör. Den frågan svarar inte statsrådet på, anser jag. Men det förhållandet att man från skolöverstyrelsens petita stryker exakt det belopp som ett år tidigare lämnats som medelsförstärkning för utvidgning av den verksamhet som bedrivs av de nämnda ANT-kontaktpersonerna kan naturligtvis betraktas som ctt indirekt svar på frågan om vad man anser om den här verksamheten. I svaret säger statsrådet att enligt vad som inhämtats från skolöverstyrelsen är erfarenheterna från ANT-kontaktpersonernas verksamhet varierande. I nästan samma andetag sägs att där positiva resultat visats är dessa beroende av ett lokalt engagemang bland elever och skolans olika personalkategorier. Här borde nog ha tillagts att erfarenheterna är varierande på grund av att det givits skilda förutsättningar i skilda län av den anledningen att särskilda medel ej anvisats förrän innevarande budgetår.. Verksamheten med ANT kontaktpersoner vid länsskolnämnderna har dock pågått sedan .1969, men tyvärr hela tiden som ett provisorium. De som varit engagerade i verksamheten har upplevt detta förhållande som otillfredsställande. Trots detta har i många fall ett utomordentligt fint arbete utförts. Skall jag tyda statsrådets svar så, att hädanefter kan lokalt engagemang bland elever och personal samt insatser från organisationer och föreningar ersätta det övergripande planerings och stimulansarbete som de särskilda kontaktpersonerna utför? Jag vill inte gärna tro det. Men vad har hänt mellan februari 1977 och tiden för bearbetningen av skolöverstyrelsens petita inför budgetåret 1978/79? I februari 1977 anslöt sig statsrådet till beredningsgruppens tillstyrkan av skolöverstyrelsens förslag om särskild medelstilldelning för att understödja och utvidga den verksamhet som bedrivs av ANT kontaktpersoner vid länsskolnämnderna. Statsrådet Mogård har alltså i ett skede gått ANT-kontaktpersonernas önskemål till mötes. Även om beloppet, 240 000 kr., är litet i förhållande till de satsningar ANT-kontaktpersonerna föreslagit skolöverstyrelsen under årens lopp, innebär det ändå ett framsteg. Att det ena året medverka till en utvidgning och viss stabilisering av en verksamhet för att det andra året stryka anvisade belopp och konstatera att Nr 78 verksamheten varit varierande ger enligt min mening inte intryck av Måndagen den planmässighet i handlandet. 13 februari 1978 Vi är säkerligen medvetna om allvaret och riskerna med dagens alkohol-, narkotika och tobaksvanor. Det finns en verklig önskan att åstadkom ma en förbättrad situation, och insatser görs på bred front. Skolans betydelse framhålls i snart sagt alla sammanhang. Det är många informations-, gående alkohol, samordnings och kontaktuppgifter som hänger ihop med problematiken narkotika och kring alkohol, narkotika och tobak. De kontaktpersoner jag här talat om har tobak under årens lopp vid upprepade tillfällen föreslagit en anslagssatsning med sikte på att ställa en resurs, motsvarande en tjänst som fortbildningskonsulent, till länsskolnämndernas förfogande. Det har inte gått att genomföra, men en intensifterad lärarfortbildning, som alla tycks vara överens om, är erforderlig och torde kräva att länsskolnämnderna om möjligt håller kvar den resurs som ANT-kontaktpersonerna utgör. Redan 1971 gjorde skolöverstyrelsen en sammanställning av uppgifter för ANT-kontaktpersonerna på länsskolnämnderna. Dessa uppgifter är säkert aktuella fortfarande.

Lokalt skulle utvecklas ett kontaktlärarsystem inom varje rektorsområde. Man kan här erinra om goda erfarenheter från systemet med kontaktlärare i trafik. enligt läroplanerna omfatta kunskaper, men också attityder och värderingar. Det är vidare väsentligt att hälsoupplysningen om de beroendeskapande medlen alkohol, narkotika och tobak blir mångsidig. Medicinska, sociala, psykologiska och etiska aspekter bör tillgodoses men samtidigt integreras till en helhetssyn på människan. Den övergripande målsättningen med kontaktpersonernas arbete både regionalt och lokalt borde därför vara att samordna ANT-verksamheten så att denna helhetssyn blir förhärskande i förhållande till eleverna. Hur det nu kommer att ske lokalt avgörs av den enskilda kommunen. Det konstaterandet gör statsrådet beträffande den särskilda länskolnämndsresursen i nya statsbidraget till grundskolan i kommunerna. Statsrådet finner det naturligt om man i kommunerna väljer att med dessa medel bl.a. stödja verksamhet som syftar till att förebygga missbruk av alkohol och narkotika. Jag noterar den viljeyttringen med tacksamhet. Jag hade dock varit ännu mer tacksam om där stått skrivet i klartext att verksamheten syftar till att förebygga bruk av nämnda beroendeskapande medel. Om nu kommunerna här det ansvaret kvarstår dock att regering och riksdag kunde ha medverkat till: en ökad regional verksamhet på det mycket viktiga område, som undervisningen om alkohol, narkotika och tobak utgör, genom att fullfölja den ansats till särskilt anslag som finns i innevarande års budget. Jag måste slutligen fråga statsrådet Mogård: Kommer det att vidtagas några åtgärder för att vidmakthålla den resurs som ANT-kontaktpersonerna vid länsskolnämnderna utgör?
Herr talman! Jag observerade att Börje Stensson i sin interpellation och i sitt anförande nu ansåg att de skilda erfarenheterna av ANT-kontaktpersonernas verksamhet är beroende av att verksamheten getts skilda ekonomiska förutsättningar. Jag har inte sådana informationer att jag kan framhäva ett sådant enkelt orsakssammanhang. Börje Stensson frågar vad som har hänt sedan förra året. Jag ber Börje Stensson uppmärksamma att situationen det kommande budgetåret är en annan än under det innevarande. Då tillkommer nämligen SIA-reformen med bl.a. det nya statsbidraget och länsskolnämndsresurserna. Konsekvenserna av den nya situationen nämnde jag i mitt interpellationssvar. Jag förutsätter att man, där man har haft positiva erfarenheter av ANT kontaktpersoner vid länsskolnämnderna, tillvaratar den resurs som dessa personer kan utgöra i samverkan med det lokala organisationslivet. Jag vill gärna understryka att jag inte ser någon anledning att tro att så inte skulle bli fallet. '

stödet till allmänna Under många år, från 1969 och framåt, har det inte funnits något särskilt samlingslokaler anslag till verksamheten, men plötsligt beviljades det för ett år. Jag tror ändå att om man hade behandlat denna fråga riktigt noga, hade man funnit anledning att söka fullfölja denna verksamhet ytterligare en tid, så att man fått någon som helst möjlighet att utvärdera den. En viss förbättring och en viss stabilitet hade det kunnat bli i verksamheten om ett belopp hade anvisats just för det här ifrågavarande ändamålet.
Herr talman! Enligt min bestämda uppfattning måste man varje år — oavsett om det ekonomiska läget är gott eller ej — granska situationen totalt och utforma budgeten därefter.

Herr talman! Åke Wictiorsson har frågat mig om jag vill redovisa när ett förslag om förlängning av stödformen Upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler kan framläggas. Staten har sedan år 1942 lämnat ekonomiska stöd för att främja tillkomsten och bevarandet av samlingslokaler. Stödverksamheten har varit inriktad på lokaler som tillgodoser främst föreningslivets behov av utrymmen för möten, studieverksamhet, förströelse, fritidssysselsättning och liknande verksamhet. vara större än beräknat. Trots dessa insatser behöver många äldre samlingslokaler rustas upp. Det kvarstående behovet är så stort att del med den nuvarande upprustningstakten inte är möjligt att tillgodose behovet inom de sju år som stödformen skulle användas. Att under de närmaste åren avsevärt höja upprustningstakten torde inte vara möjligt med hänsyn till bl.a. kommunernas ekonomiska situation. Tiden för stödet bör därför förlängas. Jag avser att föreslå regeringen att till riksdagen lämna förslag om en förlängning av den tid under vilken stödet skall få utgå. Ärendet bereds f. n. i regeringskansliet, och jag är därför inte beredd att i dag närmare precisera hur lång förlängningen kan bli.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för interpellationssvaret. Jag noterar med tillfredsställelse bostadsministerns besked att hon har för avsikt att föreslå en förlängning av det statliga stödet till upprustning av allmänna samlingslokaler att gälla även efter den 30 juni 1980. Mindre tillfredsställande är att bostadsministern inte vill redovisa hur lång denna förlängning blir. De samlingslokaler som i dag finns i landet är viktiga förutsättningar för goda arbetsmöjligheter åt vårt föreningsliv, vilket är en av hörnpelarna i den folkliga demokratin. De samlingslokaler som i dag finns i landet visar betydande standardskillnader beroende på vid vilken tidpunkt samtingslokalerna uppförts. Generellt kan man säga att möjligheterna att höja standarden på samlingslokalerna till önskvärd nivå bäst kan tillvaratas i samband med nybyggnad. Tendensen är klar: sedan samlingslokalerna väl är uppförda har föreningslivet betydande svårigheter att klara både underhåll och standardförbättringar. Genom att vårt samlingslokalbestånd i stor utsträckning utgörs av lokaler uppförda långt tillbaka i tiden, finns stora skillnader i lokalernas standard och därmed också i förutsättningarna för föreningslivets verksamhet. Mot denna bakgrund är det ganska självklart att möjligheterna att erhålla statliga upprustningsbidrag hälsades med stor tillfredsställelse när detta stöd infördes 1973. Det ligger i föreningslivets karaktär, med stor självständighet för de lokala organisationerna, att det då var svårt att uppskatta erforderligt upprustningsbehov. Trots detta måste det erkännas att även vi, som är verksamma inom samlingslokalrörelsen, har överraskats av att viljan till och intresset för upprustningar varit så stort som det snabbt visade sig vara. I dag kan vi konstatera — trots att upprustningar genomförts för ca 80 milj.kr. — att det kända upprustningsbehovet enbart inom samlingslokalorganisationerna motsvarar 140-150 milj.kr. Beloppet fördelar sig med 60 milj.kr. på nykterhetsrörelsens Våra gårdar, 30-40 milj.kr. på bonderörelsens bygdegårdar och 40-50 milj.kr. på arbetarrörelsens Folkets hus. Förmodligen kommer det att visa sig att ytterligare behov finns. Det nu redovisade behovet klargör dock en sak: sker ingen väsentlig ökning av de anslag som hittills anvisats för verksamheten har vi redan i dag kända behov som motsvarar den närmaste tioårsperiodens anslag. | Det borde mot bakgrund av detta vara en naturlig slutsats att upprust = Nr 78 ningsbidraget inte får tidsbegränsas utan att möjligheten måste finnas t. v. Då Måndagen den verksamheten i en framtid visar en avmattning bör det inte vara någon större 13 februari 1978 svårighet att besluta när bidragen skall upphöra. Jag vill därför fråga bostadsministern om hon i den prövning som nu pågår är beredd att ta upp den frågan till särskilt övervägande. Det nu redovisade upprustningsbehovet tar med nuvarande medelstilldelning sju år att avarbeta. Detta är naturligtvis helt otillfredsställande. Jag ber bostadsministern tänka sig in i den situation som en samlingslokalförening sätts I när den märker att den upprustning som i dag upplevs som nödvändig och angelägen kan genomföras först 1985. Därför måste ovillkorligen mer pengar anvisas till denna verksamhet. För detta talar även andra skäl än enbart föreningslivets behov. Dessa samlingslokaler är vitt spridda över landet, med en viss betoning på mindre tätorter och glesbygder. De kan där erbjuda sysselsättningsmöjligheter för byggnadsarbetare och torde lämpa sig särskilt väl för äldre, kunnig arbetskraft. En upprustning innebär också som regel en förbättrad isolering, vilket medverkar till att spara energi. Därtill kommer den regionalpolitiska betydelse det har för en ort att det finns trevliga, attraktiva samlingslokaler och ett aktivt föreningsliv. Därför är min fråga: Vill bostadsministern medverka till ökning av anslagen till upprustning av samlingslokaler? Sammanfattningsvis, fru bostadsminister: Låt oss inte bara förlänga upprustningsbidraget att gälla under en begränsad tidsperiod, utan låt möjligheten finnas t. v., och låt oss ge upprustningsverksamheten betydligt förhöjda anslag!
Herr talman! Jag kan skriva under på allt vad Åke Wictorsson säger om nödvändigheten och önskvärdheten av bra samlingslokaler ute i landet. Jag tror jag känner problemet ganska väl. Det är bra att vi är överens om detta. Vi är också överens om att vi måste förlänga tiden för det här speciella upprustningsbidraget. Som jag sade i svaret sker det f. n. en beredning. I det arbete som pågår i departementet tänker vi också ta de kontakter som vi anser vara angelägna med just dem som äger och driver de här samlingslokalerna så att vi gemensamt kan diskutera frågan. Efter detta skall vi förelägga riksdagen förslag.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat utbildningsministern när regeringen avser att förordna generaldirektör i skolöverstyrelsen och vilken orsaken till det stora dröjsmålet är. Eftersom ärendefördelningen i utbildningsdepartementet är oförändrad från tidigare regering besvaras frågan av mig. Frågan om ny generaldirektör för skolöverstyrelsen bereds f.n. inom regeringskansliet. Beslut kommer att fattas när beredningen avslutats. Tillförordnade överdirektören fungerar under tiden som verkschef. Att gå in på orsakerna till tidsutdräkten skulle innebära en redovisning av vilka sonderingar som gjorts och resultatet av dessa. En sådan redovisning kan jag av begripliga skäl inte lämna riksdagen.

Herr talman! Som jag redan i mitt svar sagt kan och bör jag inte gå in i en öppen diskussion av den fråga Bertil Zachrisson tagit upp. Jag är övertygad om att alla utom Bertil Zachrisson begriper det. Jag vill alltså inte gå in på de beskyllningar som Bertil Zachrisson riktar mot mig. Min enda kommentar till vad Bertil Zachrisson nu sagt — som jag närmast skulle vilja betrakta som ett lynnesutbrott — är att jag är utomordentligt förvånad över att ett förutvarande statsråd uppenbarligen betraktar diverse massmediespekulationer som en sanningskälla. Det är ju inte ens så att massmedia kunnat återge uttalanden från ansvarigt håll. Jag är inte underkunnig om att de viktiga arbetsuppgifter som Bertil Zachrisson nämner i sin fråga på något sätt försenats på grund av att generaldirektör ej utsetts. Verket leds, som jag sade, t. v. av tillförordnade överdirektören.

Herr talman! Jag kan tänka mig åtminstone tre skäl till att fru Mogård trots mer än tre månaders betänketid står här i riksdagen totalt tomhänt när hon skall försöka svara på min fråga. Ett är att fru Mogård är så osäker om vem hon skall förorda som generaldirektör att hon ännu inte efter tre månader förmått föreslå regeringen någon kandidat. Men jag tror faktiskt bättre än så om fru Mogård. Ett annat är att regeringen redan har tilifrågat en rad personer som har avböjt. I så fall råder det en påtaglig förtroendekris mellan regeringen och en rad berörda kandidater. Ett tredje skäl — efter vad vi vet om regeringens arbetssätt i övrigt kanske det mest troliga — är att det råder djup oenighet i regeringen om vem som skäll utnämnas. I båda dessa senare fall innebär ju dröjsmålet att den som så småningom blir utnämnd får börja sitt viktiga arbete med det handikapp det innebär att antingen vara den siste i en lång rad av tillfrågade eller sakna förtroende hos vissa grupper i regeringen. Men, herr talman, det är inte mera egendomligt att vi frågar fru Mogård om det här ärendet i riksdagen än att det har föranlett ledamöter av konstilutionsutskottet att anhängiggöra frågan i utskottet. Eftersom jag inte väntar mig att en fortsatt debatt här skall ge ytterligare besked i frågan låter jag mig nöja med att jag nu vet att konstitutionsutskottet kommer att göra regeringens handläggning av frågan till föremål för utskottets prövning.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilken inställning jag har till begäran från intagningsnämnderna och länsskolnämnden i Örebro län om att få bedriva försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan. Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vilka skäl som ligger bakom regeringens beslut att inte medge försöksverksamhet i Örebro län med betygsfri intagning till gymnasieskolan.
Intagningsnämnderna och länsskolnämnden i Örebro län har begärt att få genomföra en försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län. SÖ har tillstyrkt förslaget, och ärendet ligger nu hos regeringen. Vilken är statsrådets inställning till begäran om försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län?
Doris Håvik har frågat vad som ligger bakom regeringens ovilja att gå med på försöksverksamhet där andra urvalsinstrument än traditionella betyg ger rätt till intagning till gymnasieskolan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.
Ännu två år efter riksdagens beslut om utställningsersättning till konstnärerna och tillsättandet av en statlig förhandlare i syfte att träffa överenskommelse med konstnärerna härom har avtal ej kunnat uppnås.
Regeringens beslut har sålunda fattats på formella grunder och innebär inte något ställningstagande i sakfrågan. Försöksverksamhet med det angivna syftet avvisas inte generellt. Om t.ex. gymnasicutredningen skulle finna det angeläget att inom ramen för sitt långsiktiga arbete med gymnasieskolefrågorna starta försöksverksamhet av detta slag, kommer en eventuell framställning härom att upptas till positiv prövning.
Då frågan är av betydande räckvidd för de arbetande och utställande konstnärerna och den aktuella kultursituationen, hemställs om utbildningsministerns svar på följande fråga:

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är inte alltid som kammarens ledamöter får tillfälle att läsa statsrådens svar på sina frågor flera dagar i förväg. Redan i torsdags kunde jag se Britt Mogårds svar i tidningarna. Åtskilliga har otåligt väntat på besked från skolministern i denna fråga. Det är tämligen länge sedan SÖ gav sitt bifall till Örebros begäran om försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan. Ett besked från Britt Mogård borde ha kommit långt tidigare. Jag är kritisk till den sena handläggningen av frågan men däremot inte alls så kritisk till innehållet i svaret som elevorganisationerna och andra som bildar opinion mot betygen är. Britt Mogård har ju faktiskt ställt sig bakom en försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan, även om begäran är avslagen i nuvarande form. I det pressmeddelande och i det svar som Britt Mogård står för finns en viktig formulering om att frågan skall tas upp till positiv behandling, om gymnasieutredningen vill bedriva en försöksverksamhet. Detta betyder att Britt Mogård nu på allvar har börjat lyssna på den intensiva kampanj och debatt som elevorganisationerna och ungdomsförbunden —- med undantag av statsrådets eget — bedriver mot betygen. Jag ser detta som ett viktigt framsteg i arbetet för en solidarisk skola. Det gläder mig att statsrådet ser det värdefulla i en försöksverksamhet på detta område. Den kan ge mycket viktiga erfarenheter som slutligen kan övertyga alla om att det inte bara finns ideologiska motiv utan också en rad praktiska skäl mot intagning till gymnasieskolan med betygen som urvalsinstrument. Örebro har ju i sin framställan bl.a. anfört de senare skälen för en försöksverksamhet.

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret, som dock inte kan betraktas som något under av klarhet. Å ena sidan meddelas det att ansökan om att få bedriva försöksverksamhet med betygsfri intagning icke beviljats. Å andra sidan vill regeringen inte att detta skall uppfattas som ett avslag. Det sägs att betslutet är av formell art. Jag vore tacksam om Britt Mogård ville utveckla det något. Under tidigare regeringar har det nämligen varit så att regeringen vid sina beslutssammanträden just fattat formella beslut. Jag förstår att det har införts en ny ordning nu, och jag undrar vari den består. I sitt yttrande över framställningen från Örebro framhåller SÖ att det är ”angeläget med ett konstruktivt utvecklingsarbete kring de frågor som tas upp i framställningen.” | Det hade alltså varit naturligt att behandla frågan om försök med betygsfri intagning som eu led i processen att förändra betygssystemet. Men så okomplicerade ställningstaganden är inte att förvänta från denna regering. Man krånglar till det, förhalar och försöker därmed stoppa angelägna försök. Det sägs vidare i svaret att avslaget inte är gencrellt avvisande. Det är också mycket underligt. Skall det uppfattas så att andra länsskolnämnder och intagningsnämnder är välkomna att ansöka om tillstånd att bedriva försöksverksamhet med betygsfri intagning men att regeringen säger nej just i fråga om Örebro län, där man har lagt ned så mycket arbete på att förbereda försöksverksamhet? Kan Britt Mogård förklara vad regeringen har emot den föreslagna försöksverksamheten just i Örebro län? Jag vill vidare kommentera att regeringen med sitt beslut tycks mena att det skall finnas en central huvudman, t.ex. en utredning, för försöksverksamhet på lokal eller regional nivå. Om det är så, har regeringen verkligen centraliserat försöksverksamheten och lagt en stark hämsko på lokal skolutveckling. Argumenten som regeringen för fram mot försöksverksamheten i Örebro är helt ohållbara. Det vore då rejälare att direkt säga ifrån att regeringen inte vill ha försöksverksamheten. Jag kräver inte att regeringen skall offentliggöra de verkliga argumenten. Alla förstår ju ändå vad det handlar om; det är att betygsivrarna vill hindra att de fråntas argumentet att betygen måste vara kvar för att ett urval skall kunna göras till gymnasieskolan. Jag tror dock inte att det sista ordet är sagt i den här frågan, inte ens beträffande försöksverksamheten. Regeringen känner tydligen inte den pondus med vilken de här frågorna drivs i Örebro. Anhängarna av ett skolarbete som inte omgärdas med betyg blir fler och fler. Det är en opinion som jag hoppas att också landets konservativa skolminister skall få möta på många ställen — och därmed inte kunna nonchalera den.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag beklagar att intagningsnämnderna och länsskolnämnden i Örebro får känna sig besvikna över detta svar. Skolans mål måste alltid vara föremål för debatt, och skolans verksamhet måste anpassas efter samhällets förändringar. Skolan måste också ha till uppgift att vara pådrivande och att vara ett medel att främja en utveckling av samhället efter riktlinjer som det råder politisk enighet om. Skolan skall stå i samhällets tjänst och handla på samhällets uppdrag. De generella målen för skolan är långtgående: skolan skall inte bara ge kunskaper, utan den har också som ett annat viktigt mål att eleverna skall utvecklas till harmoniska och ansvarskännande medborgare. Skolan är resurskrävande och bör därför vara ett effektivt instrument för att utveckla vårt samhälle. En utvärdering av skolans verksamhet är således angelägen från samhällets synpunkt. Vid en sådan utvärdering är samhället inte intresserat av bedömningarna av den enskilde individen, utan det är gruppen som står i centrum. Man vill veta i vilken utsträckning skolan lyckats med att ge en grundläggande utbildning som innefattar kunskaper och färdigheter, vanor, attityder och värderingar av betydelse för personlig utveckling och för samhället. Man vill veta om skolan lyckats skapa arbetsglädje och studicintresse samt om skolan med framgång verkat för tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Betyg som endast mäter kunskaper och färdigheter är dåliga instrument vid en utvärdering av huruvida skolan lyckats eller inte. Betyg verkar i dag som ett hinder för att stimulera eleverna att samarbeta, hjälpa varandra och ta hänsyn till varandra. Vidare kommer viktig information om eleverna som kan vara av värde vid fortsatt utbildning inte fram genom betygen, och i åtskilliga utbildningar är det andra kvalifikationer än kunskaper i skolans ämnen som är viktiga, eller kanske viktigare, för att eleverna skall kunna lyckas. Det är självklart att jag vill föra fram dessa synpunkter såsom tillhörande majoritetsförslaget i betygsutredningen. Folkpartiets och centerpartiets representanter i denna utredning reserverade sig ju till förmån för betyg i grundskolan, främst med hänvisning till svårigheterna att hitta en annän form av urvalsgrund för fortsatt utbildning. Örebroprojektet skulle kunna ge svar på den frågan. Är det kanske vad den moderate ledamoten i utredningen säger som ligger till grund för resonemanget? Han säger följande: ”En korrekt information kan bara ges genom betyg. I en betygslös skola ligger det nära till hands att informationen blir suddig och kunskapskraven skjuts i bakgrunden.” Har man redan tagit ställning?

Herr talman! Lena Hjelm-Wallén, Bonnie Bernström och Doris Håvik får inte i mitt svar intolka någonting som inte står där. Ingen ansvarig politiker kan enligt min mening invända mot försöksverksamhet av olika slag. Med det här beskedet har inte regeringens slutliga ställningstagande till betygssystemet föregripits.

”Det är — —-—- nödvändigt att en noggrann analys och planering —-—- görs före en eventucll försöksverksamhet. Därvid bör också de ekonomiska konsekvenserna utvecklas. Projektet måste självfallet bedömas i samband med SÖ:s årliga prioriteringsarbete gällande olika utvecklingsprojekt.” Vidare säger man att framtagandet av projektplanen, vilket alltså ännu inte är gjort. bör göras i samverkan med skolöverstyrelsen. Regeringen har avslagit framställningen, men eftersom frågan i massmedia angetts gälla endast betygsfri intagning har regeringen uttryckligen sagt att man inte är avogt inställd mot försöksverksamhet med betyg eller försöksverksamhet utan betyg, Regeringen har emellertid inte funnit det lämpligt att under pågående remisstid för betygsutredningens förslag bifalla framställningen. Av vad jag här sagt framgår att förslaget, även om det hade kommit tidigare eller senare, skulle ha avslagits av formella skäl: det var inte tillräckligt genomarbetat, som skolöverstyrelsen påpekat.

Jag kan därför inte hålla med Lena Hjelm-Wallén när hon säger att det vore rejälare om regeringen sade nej till försöksverksamheten över huvud taget. Statsrådet Mogårds svar innebär en chans för dem som arbetar för en betygsfri skola. Statsrådet har också klargjort att regeringen är intresserad av att veta hur en sådan här verksamhet kommer att kunna fungera i praktiken.
Herr talman! Om regeringen funnit att förslaget inte var tillräckligt genomarbetat, så hade man kunnat be förslagsställarna att överarbeta det ytterligare. Regeringen hade således för den skull inte behövt avslå ansökan. Fru Mogård skyler sig bakom det förhållandet att betygsutredningen just nu remissbehandlas. Då måste jag påpeka att det inte alls är ovanligt att det till regeringen kommer in ansökningar om försöksverksamhet också efter det att en utredning har avslutat sitt arbete och betänkandet är ute på remiss. Debatten om utredningsförslagen väcker ofta eu intresse för att starta en försöksverksamhet, och det är enligt min mening positivt och bör uppmuntras. Av det skälet medgav den socialdemokratiska regeringen våren 1975 försöksverksamhet med fri resursanvändning enligt SIA-utredningens förslag i ett stort antal kommuner, trots att STIA-utredningen då, liksom nu är fallet med betygsutredningen, var ute på remiss. Det handlar alltså inte alls om formalia, som fru Mogård försöker göra gällande, utan det handlar om politisk vilja och om att våga. Britt Mogård hänvisar vidare till gymnasieutredningen. Jag tycker att det är litet långsökt och tafatt att göra det. Som ledamot i utredningen kommer jag emellertid att, när frågan tas upp där, verka för att en försöksverksamhet kommer till stånd i Örebro. Jag tycker nämligen att Örebroförsöket är väsentligt för hela betygsdebatten. Men resultatet av försöksverksamheten skulle ju användas i betygsdebatten och inför ställningstagandoet till betygsfrågorna, inte i första hand i gymnasieutredningens arbete.
Herr talman! Om regeringen nu under pågående remissarbete är så angelägen om att inte utåt markera att man redan har en färdig ståndpunkt i betygsfrågan, så är det ganska anmärkningsvärt — jag tror att fru Mogård delar min uppfattning om det —-att man på mycket hög nivå inom regeringen i olika sammanhang presenterat var man står i den frågan. Jag tycker också att det — med tanke på att utredningen inte var enhällig trots att det i direktiven stod att den borde finna en ståndpunkt om vilken största möjliga enighet kunde vinnas — borde vara besvärligt att ha tre olika ståndpunkter. Vi vet att man från moderat håll ansåg att man borde behålla den betygssituation som råder i dag. Jag undrar om det inte är väldigt svårt för fru Mogård, som tidigare har slutit upp kring den uppfattningen, att komma fram till något annat än att lägga locket på, att det skall vara tyst för att oenigheten inte heller i denna fråga skall framträda så markant som den gör i många andra sammanhang.
Herr talman! Jag utgår ifrån att när Doris Håvik talar om oenigheten i betygsutredningen, så har hon väl själv bidragit till den. Jag vill gärna litet ytterligare kommentera det här projektet, som inte enbart handlar om betygsfri intagning. Jag undrar om frågeställarna egentligen känner till det. Det som finns med i framställningen är bl.a. försöksverksamhet med intensifierad studie i yrkesorientering inkl. utökad pryoverksamhet. SÖ påpekar att sådan försöksverksamhet redan pågår i vissa kommuner i Örebro län och att SÖ har bemyndigande att medge utökad försöksverksamhet. SÖ menar vidare att om SÖ får bemyndigande att bedriva försöksverksamhet med tvåårig social service och barnomsorgslinje kan sådan försöksverksamhet medges i Örebro län. I budgetpropositionen har jag meddelat att jag anser att en begränsad försöksverksamhet bör komma till stånd. Jag tror inte att ens den socialdemokratiska regeringen struntade i alla formaliteter. Där SÖ hr bemyndigande är det faktiskt SÖ som skall besluta. Det är möjligen litet pinsamt att länsskolnämnden j Örebro län inte har upptäckt detta. I övrigt kan förslagsställarna antingen lyda SÖ:s råd att snarast utarbeta en projektplan i samverkan med SÖ eller, som jag har sagt i mitt svar, försöka intressera gymnasicutredningen, i vilken Lena Hjelm-Wallén ju är ledamot, att medverka till en sådan försöksverksamhet. Slutligen vill jag gärna understryka att jag delar skolöverstyrelsens uppfattning att ett konstruktivt utvecklingsarbete kring de frågor som tas upp 1 framställningen är angeläget.
Herr talman! Britt Mogård försöker nu vidga debatten så pass mycket att den inte handlar om just det som regeringen skulle fatta beslut om i det här ärendet, den betygsfria intagningen. Att SÖ har bemyndigande att fatta beslut om andra ting och att man redan i Örebro län har annan försöksverksamhet är mycket positivt i och för sig, men det är inte det som denna diskussion gäller. Jag förstår att betygsfrågan är en het potatis för regeringen, med så många motstridiga viljor som det finns inom de borgerliga partierna — här bevisat genom Bonnie Bernströms deltagande i debatten. Jag förstår att skolministern har det besvärligt, men jag menar att man gått för långt i tassandet kring den heta gröten när man inte ens vågar medge försöksverksamhet med betygsfrihet. På det här viset undandrar regeringen betygsdebatten värdefulla erfarenheter när det gäller möjligheterna att genom allt det som fru Mogård räknade upp — förändrad arbetslivsorientering, förbättrad studie och yrkesvägledning samt en mer rörlig gymnasieskolorganisation — ta in elever i gymnasieskolan på grund av deras intressen och fallenhet i stället för på grund av deras betyg. Men det är regeringens konservativa röst som talar.
Herr talman! Ja, fru Mogård, jag har bidragit till oenigheten i betygsutredningen. Vi har lyssnat på de människor som är vår framtid, som går i skolan och väl vet hur skolan fungerar i dag. Och vi har över huvud taget lyssnat på den debatt som förs i samhället och sett att betygen långt ifrån har den betydelse som de vill göra gällande som menar att betygen behövs för att vara ett urvalsinstrument vid intagning till gymnasieskolan. Det är endast i få fall som betygen fyller det behovet. Att frågan är kontroversiell visar väl inte minst det faktum att regeringen den 2 februari hade frågan uppe på dagordningen men att den då lyftes undan. Var det enbart av tidsskäl som det skedde? Var det så jobbigt att fatta beslut den 2 februari att man fick skjuta på ärendet till regeringsmötet den 9 februari? Jag är ganska övertygad om att man hyser en viss oro. Folkpartiets ungdomsförbund och centerns ungdomsförbund ställer sig ju också bakom en betygsfri skola. Man är kanske i konservativa kretsar orolig för att denna försöksverksamhet skulle ha fallit så väl ut att man hade fått omvärdera sin grundinställning.
Herr talman! Eftersom Lena Hjelm-Wallén tar mig som exempel på oenighet i regeringen vill jag bara upplysa om att jag sitter i riksdagen och inte i regeringen. Om regeringen är oenig i denna fråga spelar ingen roll just nu. Nu pågår nämligen ett remissarbete, och det är sedan regeringens sak att lägga fram ett enigt förslag till kammaren som är baserat på remissinstansernas synpunkter och den allmänna uppfattning som finns. Det kan vara bra för statsrådet Mogård att komma ihåg i det här sammanhanget, att det står i regeringsdeklarationen från 1976 att man skall driva en politik i folkflertalets intresse — och folkflertalets intresse i det här fallet är en betygsfri skola.
Herr talman! Jag finner det alltid kolossalt roande att få reda på var folkflertalet befinner sig i olika frågor — somliga kan uttala sig med fantastisk tvärsäkerhet om det. Enighet enligt Doris Håviks tolkning är alltså att man följer socialdemokratisk uppfattning! Då kan man fråga sig varför betygsutredningen inte startade någon försöksverksamhet med betygsfri skola. Var det möjligen så alt Doris Håvik som ledamot där fruktade att resultatet skulle gå emot den socialdemokratiska uppfattningen? Sedan, Lena Hjelm-Wallén: Framställningen är riktad till regeringen. Arendet handlar inte om betygsfri intagning utan om ett projekt med många delar. Bland att-satserna i framställningen finns inte betygsfri intagning. Har Lena Hjelm-Wallén över huvud taget läst framställningen?
Herr talman! Nej, fru Mogård, jag hyste inte alls den rädslan. Men fru Mogård, som varit med och drivit på, vet mycket väl hur angeläget det är att få ett nytt betygssystem. Vi ville inte gå emot'dem som hastade på i utredningen för att man skulle kunna lägga fram ett förslag så fort som möjligt. Det är ändå egendomligt — och det tror jag att man beklagar från regeringshåll i dag — att man glömde den utredningen och inte ändrade majoritetsförhållandena där, som man gjorde i så många andra utredningar. Om så blivit fallet hade vi väl fått stå här och företräda ett minoritetsförslag. Nu är förhållandena sådana de är, och jag beklagar fortfarande fru Mogårds ställningstagande och undrar vad som ligger bakom.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde rätt. men helt plötsligt verkar det som om statsrådet vill springa ifrån fakta. Det var ju ändå detta försöksverksamheten i Örebro handlade om — hur man skall klara en betygsfri intagning till gymnasieskolan. Om Britt Mogård har ändrat uppfattning när det gäller ansökans innehåll ber jag att få erinra om det svar hon här har lämnat, där det anges att regeringen ställt sig positiv till en försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan.
Herr talman! Jag tycker att Britt Mogård krånglar till det hela alldeles onödigt. Vad är det som har stått i pressmeddelandet, vad är det fru Mogård har sagt i dag och vad är det vi diskuterar? Jo, den betygsfria intagningen. Nu säger Britt Mogård plötsligt att försöket i Örebro inte handlar om den. Det finns mycket underliga missuppfattningar här. Det är ju på det viset att man i Örebroprojektet, mycket ambitiöst, tänker arbeta med fördjupad yrkesvägledning och praktisk arbetslivsorientering, man Önskar tidigarelägga valet till gymnasieskolan och man önskar dessutom Nr 79 införa en betygsfri intagning. Det är hela projektet. och det enda som är Tisdagen den kontroversiellt är just den betygsfria intagningen. Det är den regeringen har 14 februari 1978 sagt nej till och det är den debatten i dag gäller, fru Mogård. a - Meddelande om Överläggningen var härmed slutad.

Riksskatteverket fastställer årligen grunderna för beräkning av de avdrag som får göras när den skattskyldige använder egen bil för resor till och från arbetsplatsen. Särskilda bestämmelser om det finns i kommunalskattelagen. Då grunderna för avdraget bestäms tar man hänsyn även till bensinkostnaderna. En eventuell höjning av bensinskatten beaktas således automatiskt vid fastställandet av avdragsbeloppen och därför behövs det inte någon särskild medverkan från min sida.

Herr talman! Ett stort problem i vårt samhälle är att vi har ett dåligt utbyggt kollektivt trafiknät. Det är en regionalpolitisk och trafikpolitisk fråga av mycket stor betydelse. Påståendet att kollektivtrafiken är dåligt utbyggd verifieras av synpunkter från allmänhetens sida och avspeglar sig också i den utredning som Svenska vägföreningen nyligen publicerat om lokal kollektivtrafik, personbilen och folktransportbehovet. Det visar sig där att de som är nöjda med det kollektiva 15 trafiknätet i stort sett är de som bor i storstäder. I övrigt är man missnöjd. Jag nämner detta som bakgrund till min fråga. Jag har i den tagit upp det faktum att vi har så många pendlare, för vilka bilen är den enda möjligheten att förflytta sig mellan arbetsplatsen och bostaden. För dessa människor betyder en aviserad bensinskattehöjning väldigt mycket. Den innebär oundvikliga utgiftsökningar, som man inte kan komma undan om man skall bo kvar i sin tidigare bostad och ha kvar sitt arbete. Enbart i Värmland har vi nära 30000 personer som pendlar över tätortsgränserna när de färdas mellan sin bostad och sin arbetsplats. Många av dessa har frågat mig: Vad händer nu om vi får en kostnadsökning på 500-600 kr., i något fall upp till I 000 kr., genom ökad bensinskatt? Kommer vi att få göra avdrag för det? Den frågan har jag fört vidare till budgetministern. I sista meningen i svaret säger Ingemar Mundebo: ”En eventuell höjning av bensinskatten beaktas således automatiskt vid fastställandet av avdragsbeloppen.” Jag tycker det beskedet är värdefullt, och jag vill tacka för det. Budgetministern tillägger att det inte krävs någon medverkan från hans sida. Jag tycker för min del att detta klara svar är en viss medverkan från budgetministerns sida, som jag tror är mycket värdefull och som jag tackar för.